Fru talman! Tage Sundkvist säger här att det var en enig riksdag som beställde propositionen i våras, och jag förfäktade motsatsen i mitt första anförande. Jag måste tydligen upprepa att det inte var något enigt utskott och inte någon enig riksdag, för skatteutskottets majoritet instämde den gången helt i de väckta motionernas syfte, vilket alltså innebar att man var emot ett saluförande av snabbvinsatser. Man åberopade också att man ville begränsa den alltför höga alkoholkonsumtionen, och man åberopade vidare statens fiskala intressen och angelägenheten äv att motverka de enskilda vinstintressena inom alkoholområdet. Slutklämmen löd: ”Utskottet instämmer i motionernas syfte. Med hänsyn till att regeringen under hösten 1980 väntas lägga fram förslag — — —- finner utskottet emellertid att motionerna inte nu bör föranleda någon riksdagens åtgärd, varför utskottet avstyrker bifall till desamma.” Från moderat håll sade vi kort och gott att det med hänsyn till att regeringen under hösten 1980 väntades lägga fram en proposition inte fanns mer att diskutera då — alltså förra våren — och med den motiveringen föreslog vi att motionerna skulle avslås. Vi uttalade inte på något vis förståelse eller sympati för motionernas syfte.
Fru talman! Jag nämnde redan i mitt huvudanförande att den utformning som den moderata reservationen har i det här aktstycket ändå måste uppfattas så, att man väntar sig att regeringen skall komma med ett förslag som innebär någon form av förbud. Det hänvisas ju till att man väntar det här regeringsförslaget i anledning av alkoholnämndens framställning. Hade man från moderat håll inte utgått från att förslaget skulle innebära någon form av förbud eller en lagstiftning i skärpande riktning skulle man naturligtvis inte ha hänvisat till den väntade propositionen. Propositionen kunde ju inte väntas innehålla annat än förslag om skärpning. Om man utgått från att nuvarande regler skulle bibehållas skulle det inte ha behövts någon proposition över huvud taget.

Fru talman! Tillsammans med utskottets ordförande och fem andra ledamöter står jag bakom den reservation som avgivits till skatteutskottets betänkande 23 och som i allt väsentligt innebär bifall till regeringens förslag. I vår reservation understryker vi starkt att de som kritiserar propositionen helt bortser från att försäljningen av snabbvinsatser uteslutande styrs av kommersiella intressen, vilkas enda strävan är att öka sin egen omsättning och därigenom också den totala alkoholkonsumtionen. Vi understryker också att denna strävan till främjad alkoholkonsumtion går stick i stäv mot riksdagens alkoholpolitiska målsättning.

Den tillfälliga utskottsmajoriteten har försökt gå förbi principfrågan om det enskilda vinstintressets betydelse för denna del av alkoholkonsumtionen genom att tala om att det kan finnas vinstintresse i försäljningen av glasflaskor och inom bryggerier och restauranger. Men detta är just att gå förbi huvudfrågan, nämligen om det skall få finnas verksamhet som är kommersiellt inriktad på det område som riksdagen, på starka socialpolitiska grunder, har förbehållit Systembolaget. En bred riksdagsmajoritet har tidigare avvisat en sådan hållning. Därför bör detsamma kunna bli resultatet här i dag. Jag skulle sålunda vara mycket förvånad om vår utskottsordförande Erik Wärnberg, trots det som inträffat i utskottet, inte bakom sig skulle kunna samla en bred majoritet i sin egen riksdagsgrupp. Stöd till kommersiell alkoholhantering, delvis inriktad på tonåringar, ingår inte i den socialdemokratiska politiken i andra sammanhang, så det borde inte vara fallet i den här frågan heller. I propagandan mot regeringsförslaget har det sagts att snabbvinerna skulle vara ett exempel på att politiker ägnar sig åt små frågor i stället för att ta itu med de stora. Man skall då minnas att varken regeringen eller riksdagen ägnat någon betydande del av sin uppmärksamhet åt den här frågan. Dessutom har regeringen inte gjort någonting annat än föreslagit de lagändringar som riksdagen begärt och som föranleds av att ett gammalt riksdagsbeslut skall kunna upprätthållas, nämligen beslutet att den dominerande delen av alkoholförsäljningen skall hållas fri från kommersiella intressen och ske genom Systembolaget. Ärdet några som borde bli föremål för kritik på just den här punkten, så är det de som i stället för att ägna sig åt viktigare frågor fått för sig att just nu riva upp en stor lucka i Systembolagets monopol genom att permanenta och godkänna ordningen med snabbvinsatser. Det är nämligen inte någon liten verksamhet det här är fråga om. Tullverkets siffror för importen av snabbvinsatser 1979 tyder på en tillverkning av minst 10 miljoner liter lättoch starkvin. Systembolagets vinförsäljning samma år var 78 miljoner liter. De importfirmor och andra återförsäljare som här är verksamma har alltså redan lyckats skaffa sig en marknadsandel på ca 13 26 inom den del av vinförsäljningen som tidigare, av socialpolitiska skäl, begränsats till Systembolaget. Dessa siffror visar att vi har att göra med någonting som har verklig alkoholpolitisk och socialpolitisk betydelse. Snabbvinsatserna är alltså inte någon obetydlig socialpolitisk fråga. Vi som i utskottet har företrätt regeringens ståndpunkt, som också är riksdagens ståndpunkt från förra året, har starkt understrukit snabbvinsatsernas betydelse när det gäller ungdomens alkoholvanor. För det första är det helt klart att snabbvinsatser används bland ungdomar. Och de används i berusningssyfte, även om det inte är möjligt att med statistik belägga den exakta omfattningen. För det andra finns det en klar risk att denna användning av snabbvinsatser i berusningssyfte bland ungdomar kan komma att tillta kraftigt. Det pågår ju nu från många håll intensiva försök att få stopp på den langning av spritdrycker och andra varor från Systembolaget till ungdomar som varit vanligt förekommande. Om de insatserna lyckas — vilket alla partier här i riksdagen varit eniga om det angelägna i — så öppnas nya kommersiella möjligheter för de importfirmor som säljer sina snabbvinsatser utan minsta försök till ålderskontroll. Ju mer vi lyckas tränga tillbaka langning till ungdom, desto större betydelse kan snabbvinsatserna få, ifall den nuvarande kommersiella hanteringen får fortsätta. För det tredje innebär själva försäljningsformen för snabbvinsatser ett principiellt avsteg från en av alkoholpolitikens grundprinciper, nämligen 20-årsgränsen för inköp i Systembolaget. För det fjärde skulle riksdagen även opinionsmässigt undergräva den stora kampanjen mot langningen, om riksdagen mitt under pågående kampanj fattade ett beslut som innebar att man skulle permanenta och stödja en försäljningsform för vin, där försäljning till ungdomar kan ske i en i princip obegränsad omfattning, med förbigående av såväl Systembolaget som alkoholbeskattningen. Ännuett argument mot propositionen har varit att de nya reglerna skulle — jag citerar ur utskottsmajoritetens skrivning — ”undergräva respekten för lagstiftningen”. Jag är inte så säker på att det är en riktig bedömning. Börjar man diskussionen med att bortse från de socialpolitiska dimensionerna och vänder saken så att det framställs som ett nytt utslag av Krångelsverige, då är det naturligtvis följdriktigt att man också väntar sig att allmänheten skall reagera negativt. Men är det så säkert att medborgarna ser saken i det perspektivet? Människor som lever ute i vårt samhälle är ju medvetna om de stora och tilltagande problemen med ungdomars alkoholmissbruk. Det finns också hos allmänheten — det är jag övertygad om — ett mycket brett stöd för grundtanken att de flesta alkoholdrycker skall säljas på systemet och inte i andra former, som lämnar större utrymme för okontrollerad försäljning, exempelvis till ungdomar. För att hålla nere alkoholförbrukningen har riksdagen, mot bakgrund av starka socialpolitiska skäl, lagt skatter på alkoholen. Om dessa skatter råder en nästan fullständig enighet här i kammaren. Men eftersom dessa skatter finns blir det också så oerhört lönande att genom att bryta mot eller kringgå lagen sälja alkohol i strid mot de regler som gäller. Alkohollagstiftningen kommer därför alltid att vara utsatt för angrepp och försök till kringgående som är kommersiellt motiverade. Gäller det att upprätthålla laglydnad skall riksdagen inte reagera på sådana försök genom att godkänna dem i efterhand. Det är precis det som föreslås imotionerna. Genom att använda sig av halvfabrikat har man kunnat utnyttja en lucka mellan lagen med handel med drycker och lagen om tillverkning av drycker. När därvid en ganska stor alkoholförsäljning uppstått vid sidan av skattelagstiftning och övriga regler föreslås i motionerna att riksdagen skall ändra principerna så att de stämmer överens med den affärsmässiga alkoholförsäljningen. Jag menar att det tvärtom är angeläget att vi i sådana fall upprätthåller principerna genom att täppa till kryphålen, annars stimulerar vi till nya, affärsmässigt motiverade, försök att kringgå, tänja eller rent av bryta mot reglerna på det här området. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid utskottsbetänkandet.

Fru talman! En del talare i dagens debatt har ondgjort sig över det språk som används i detta ärende. Kanske gäller det också den motion som jag har undertecknat. Men om man från denna talarstol skulle förmedla det språk som förts ute bland de människor man dagligen träffar, utgår jag från att fru talmannen skulle slå klubban i bordet. Det är naturligtvis inte så att man försöker göra sig rolig i sådana här frågor, men faktum är att många människor i vårt land har fått intrycket att svensk alkoholpolitik handlar om hur många alkoholprocent som får finnas i det öl som säljs i butikerna, t.ex. om det skall vara 2,8 926 eller 3,5 Zo alkoholstyrka. Hur ofta har man inte fått höra ordet ”maskrosvin” i radio och i revyer när det skojats med politiker. Hur ofta har man inte fått höra talas om det löjliga i att det krävs tillstånd för servering av pilsner i en personalmatsal. Det senaste i svensk alkoholpolitik handlar, som vi har uttryckt det i vår motion, om att förbjuda Medelsvensson att tillverka snabbvin av inköpt äppeljuice och saft.

Då håller man i den högt stående moralens namn på att diskutera om Medelsvensson skall få — i det även i övrigt kärva klimatet — köpa saft för att tillverka vin. Jag vill påstå, fru talman, att denna debatt naturligtvis inte gynnar en seriös behandling av alkoholpolitiken. Tvärtom är det så — det är det intryck man har fått genom många diskussioner ute på arbetsplatser och i bostadsområden — att denna debatt minskar förståelsen bland människorna. Vad borde det egentligen ha handlat om? Jo, naturligtvis borde vi ha sett till att alla de ungdomar som i dag är utan arbete skulle kunna få ett sådant. Då kunde de ha förutsättningar att undvika gängen och att slippa fly undan från tristessen genom att ta till alkohol. Det borde ha handlat om att se till att det byggs bostäder, så att de unga får tak över huvudet. Det borde ha handlat om en förbättring av arbetsmiljöer och om skapande av möjligheter för människor med alkoholproblem att få stöd av sina kamrater. Det borde också ha handlat om att driva en politik för att förbättra våra bostadsområden. Det borde ha handlat om att genom attitydförändringar, genom upplysning och genom information påverka människorna på det här området. Man borde se till att skapa resurser för att ge skolan en viktig roll i detta sammanhang. Vi vet ju hur det går: alltför stora klasser leder till problem osv. Många ungdomar slås ut och hemfaller kanske till alkohol. Man borde naturligtvis också ha diskuterat ökade vårdinsatser och förebyggande verksamhet liksom ett ökat stöd till organisationerna så att de kan klara sådana här frågor. Skulle reservationen vinna vid omröstningen, skulle säkerligen en del känna sig nöjda och tro att vi nu har löst problemen. Men tyvärr, fru talman, är verkligheten annorlunda. Den påminns vi om varje dag när vi lämnar detta hus. Det är naturligtvis inte så att någon försöker göra sig löjlig i dessa frågor, men folk uppfattar oss så när vi pysslar med sådana här frågor i stället för att gripa tag i de förhållanden som orsakar alkoholproblemen. Man använder ungdomen som ett slagträ när man för fram det förslag som det nu gäller. Finns det någon ansvarskännande förälder som låter en tonåring tillverka vin? — Det krävs ju att man har ett hem eller åtminstone någonstans där man kan vara när man skall tillverka detta. Om man genom att plocka bort det här kunde få ned vinförsäljningen, vore det naturligtvis enklare att slopa all sprit och utgå ifrån att alla problem på så sätt blir lösta. Men det är inte så enkelt här i världen. Jag tror att det krävs åtskilliga insatser, och jag har räknat upp vissa, för att klara problemen i samhället. Jag är övertygad om att om reservationen vunne vid omröstningen, skulle det inte bli någon speciellt upplyftande debatt bland svenska folket om den alkoholpolitik som vi bedriver. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens hemställan.

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att jag var förvånad över språkbruket i vissa motioner och känner mig nu litet träffad av inledningen i Lennart Nilssons anförande. I mitt anförande sade jag också att jag, med tanke på det beslut som riksdagen fattade förra våren, var förvånad över att exempelvis Lennart Nilsson kan använda ett sådant språk i motionen. Han instämde ju så fullständigt i motionerna förra året. Får jag ta mig friheten att citera ur förra årets utskottsbetänkande: ”Frågans alkoholpolitiska betydelse belyses av att den årliga importen av snabbvinsatser tidvis motsvarat 20 miljoner liter färdigt vin, vilket i sin tur motsvarar en tredjedel av systembolagets lättvinsförsäljning. Mot saluförandet av snabbvinsatser kan således åberopas inte enbart den alkoholpolitiska målsättningen att begränsa den alltför höga alkoholkonsumtionen utan också statens fiskala intressen och angelägenheten av att motverka det enskilda vinstintresset inom alkoholområdet. Utskottet instämmer i motionernas syfte. Med hänsyn till att regeringen under hösten 1980 väntas lägga fram förslag på grundval av a-nämndens framställning finner utskottet emellertid att motionerna inte nu bör föranleda någon riksdagens åtgärd, varför utskottet avstyrker bifall till desamma.” Detta var vad Lennart Nilsson instämde i och röstade för i denna kammare för mindre än ett år sedan. Därför är jag litet förvånad över att se en sådan här motion. Dessutom vill jag fråga: Hur hjälper man de utslagna i samhället genom att behålla möjligheterna till den konsumtion som här medges? Vi skall vara klart medvetna om att den tillverkning som vi nu diskuterar inte är en tillverkning för enbart personligt bruk. Tyvärr är det också fråga om en langningsvara. Jag tycker att det finns anledning att ta med detta i beräkningen. För att spetsa till det hela vill jag säga att jag inte tror att några ansvarskännande föräldrar låter sina tonåringar pyssla med sådant här i källaren där hemma. Men det finns tyvärr någonting i samband med langningen som har påtalats under senare tid, nämligen föräldralangningen. Det här är en vara som kan komma i fråga även i det sammanhanget.

Fru talman! Jag ber om överseende om mitt språkbruk inte är sådant att det motsvarar vissa ledamöters förväntningar om hur språket skall brukas i ett parlament. Förhoppningsvis kommer jag att även i framtiden behålla det språk som jag har fått växa upp med och som de människor som jag representerar känner igen när vi diskuterar i bostadsområden och på arbetsplatser. Oavsett om riksdagen har beställt förslag eller inte finns det naturligtvis — om förslaget är dåligt — all möjlighet att avslå ett sådant förslag, och det är det vi motionärer tycker att man skall göra. Det underliga i en sådan här diskussion är att när staten står för de här verksamheterna är det moraliskt riktigt. Man kammar ju in en hel del slantar på denna verksamhet. Jag slog upp i budgeten förut. Där kan man konstatera att skatterna på sprit kammar in 4,8 miljarder, på vin 1,1 miljarder och på öl drygt 1 miljard. Sedan blir det också en vinst på 170 miljoner vid försäljningen av dessa varor. Det är ganska mycket pengar. Varför då inte låta de här snabbvinsatserna försäljas på Systembolaget? Då kommer man ifrån hela den här diskussionen om vinstintresset. Det kanske vore ett lämpligt förslag. Jag tror alltså inte att det är ungdomarna som pysslar med de här sakerna. Det är lätt att använda ungdomarna som ett argument för att på så vis försöka få människor med sig på en sådan här diskussion. Jag tror att det är vanliga människor, som går till jobbet varje dag, som ibland pysslar med detta på sin fritid, för att kanske få sig en flaska vin någon gång ibland. Hjälper man då utslagna genom att förbjuda snabbvinsatserna? Naturligtvis inte. Jag har ju i mitt tidigare inlägg pekat på att det krävs helt andra åtgärder för att klara denna problematik. Men med den politik som bedrivs i vårt land i dag ökar utslagningen, bl.a. beroende på att allt fler människor saknar arbete. Allt fler människor får svårigheter att klara sin försörjning med den omfördelningspolitik som man bedriver från borgerlighetens sida. Det finns alltså många problem som åtgärder måste sättas in emot, men fortfarande är det naturligtvis så att de flesta människor uppfattar detta som — för att citera ur mina motioner — ”ett löjligt förslag”.
Fru talman! Eftersom Lennart Nilsson har en replik kvar, kanske jag kan få ställa en fråga och få svar på den: Vad är det som har inträffat sedan vi senast behandlade detta ärende i riksdagen? Då var ju Lennart Nilsson med om att beställa det här förbudet men nu vill han inte ha det. Vad är det som har inträffat under den tiden som är så positivt?

Fru talman! Det råder i dag en bred politisk enighet om nödvändigheten av att komma till rätta med alkoholmissbruket. Den slutsatsen tror jag man kan dra också av den debatt som förs här i dag och som rör en mycket liten del av hela problemställningen. Det behöver ändå i dag understrykas att alkoholen är en av de främsta orsakerna till sjukdom och för tidig död. Alkoholen kostar samhället miljarder årligen i form av vårdkostnader, produktionsbortfall, brottslighet och olycksskador. Hur stora summor det är fråga om går inte att fastställa. Till detta kommer det personliga lidande som missbruket innebär, för missbrukaren själv och för anhöriga; ett lidande som inte är mätbart. Riksdagen har upprepade gånger i stor enighet slagit fast den långsiktiga målsättningen för vår alkoholpolitik. Det övergripande målet är att minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed minska skadorna. Vi kommer att få tillfälle att debattera dessa frågor i hela deras vidd. Om jag inte missminner mig kommer de här frågorna upp här i kammaren den 1 april. Alla de frågor som tidigare efterlysts borde behandlas i detta sammanhang. En väg att åstadkomma en minskad total alkoholkonsumtion är naturligtvis informationsinsatser och opinionsbildande arbete för att söka påverka alkoholvanorna. En annan väg är att minska alkoholens tillgänglighet genom olika typer av restriktiva åtgärder, tillsammans med en aktiv prispolitik. Mellan dessa olika former av insatser råder ett nära samband. Det är nödvändigt att samhällets alkoholpolitiska insatser utformas konsekvent, så att det råder samklang mellan de åtgärder som vidtas. De senaste årens alkoholpolitiska arbete har varit framgångsrikt så till vida att en markant opinionsändring när det gäller alkoholen kan märkas. Under 1980 har en kraftig nedgång av den registrerade alkoholförsäljningen ägt rum. Den kan i huvudsak antas bero på dels den intensiva opinionsbildning mot alkohol som ägt rum det senaste året, dels de skattehöjningar som skett enligt riksdagens beslut. Att nå en konsumtionsminskning av den alkohol som säljs genom Systembolaget är emellertid inte tillräckligt. Vid sidan av det statliga monopolet sker en betydande alkoholhantering, som riksdagen redan tidigare vid flera olika tillfällen har uttalat sig emot. I den proposition som riksdagen nu skall ta ställning till — och som jag än en gång vill påpeka att riksdagen själv har beställt — föreslås åtgärder mot de s.k. snabbvinsatserna. Dels föreslås ett förbud mot försäljning av sådana vinsatser, dels föreslås att den tillåtna hemtillverkningen av vin inskränks till den traditionella med frukt och bär som råvaror. Det finns huvudsakligen två skäl för att stoppa snabbvinerna: Det ena är att stävja att bl.a. ungdomar, i strid mot de restriktioner som i övrigt gäller på alkoholområdet, genom tillverkning av snabbvin får tillgång till stora mängder alkohol. Det andra är att hindra de betydande enskilda vinstintressen som är förknippade med försäljningen av snabbvinsatser och som av alkoholpolitiska skäl inte bör förekomma därför att vi har bestämt oss för att ha ett monopol på detta område. Hur stor omfattningen är av snabbvinstillverkningen är inte helt klart. Undersökningar som gjorts, bl.a. baserade på tullens uppgifter om importen av snabbvinsatser, tyder på att tillverkningen årligen omfattar ca 10 miljoner liter vin, Detta skall jämföras med att Systembolagets hela försäljning av vin förra året uppgick till omkring 79 miljoner liter. Frågan är då: Vem är det som tillverkar och använder snabbvin? En undersökning som socialstyrelsen har gjort på uppdrag av regeringens samordningsorgan för alkoholfrågor visar att det är betydligt vanligare bland ungdomar än bland äldre att tillverka och att dricka snabbvin. Det faktum att också ungdomar under 20 år utan problem kommer över, tillverkar och konsumerar s.k. snabbvin är i sig ett tillräckligt skäl för att stoppa den fortsatta hanteringen. Till detta kommer ytterligare motiv, som riksdagen redan förra året ställde sig bakom då riksdagen uttalade önskemål om åtgärder mot snabbvinerna.

Samtidigt säger utskottet att det inte skulle vara godtagbart om underåriga i betydande utsträckning drack vin som framställts av snabbvinsatser. Jag vet inte om utskottet vill beteckna ungdomens konsumtion, enligt uppgifterna i den undersökning jag nyss åberopade, som mer eller mindre betydande. Enligt svensk alkoholpolitisk tradition har det rått politisk enighét om att ungdom inte skall använda alkohol över huvud taget. Det är, menar jag, en högst anmärkningsvärd hållning skatteutskottet nu intar när man säger att det inte är godtagbart att underåriga i betydande utsträckning dricker vin, framställt av snabbvinsatser. Menar utskottet därmed att en viss snabbvinsförtäring är godtagbar? Detta är en inställning som jag inte kan dela, och det skulle vara en uppseendeväckande liberalisering av den traditionellt restriktiva alkoholpolitiska hållningen om riksdagen skulle ansluta sig till denna uppfattning. Utskottet säger också att det skulle vara otillfredsställande om snabbvinstillverkningen bidrog till en påtagligt ökad alkoholkonsumtion. Det är naturligtvis inte möjligt att leda i bevis hur stor andel av den sannolika tillverkningen på 10 miljoner liter vin årligen som i stället skulle inhandlas på Systembolaget, om inte tillverkningsmöjligheterna fanns. Däremot finns det anledning att befara att syftet med en fortsatt restriktiv alkoholpolitik och prispolitik för att nå en önskvärd ytterligare konsumtionsdämpning — vi har fått instämmande också från utskottsmajoritetens sida att detta är målsätt ningen — skulle hotas av en ökad snabbvinstillverkning, om inte hanteringen stoppas. Fru talman! Alkoholmissbruket måste angripas på bred front och med många olika instrument. Det beslut riksdagen tidigare har fattat och de beställningar på åtgärder som riksdagen har gjort omfattar sammantaget ett mycket brett fält, som spänner över såväl opinionsbildande insatser, förbättrade vårdoch rehabiliteringsinsatser, vidmakthållande av en traditionell restriktiv alkoholpolitik som en konsumtionsdämpande prispolitik. En förändring i lagstiftningen om hemtillverkning av vin är självfallet ingen åtgärd som isolerad kan väntas leda till några stora resultat. Den måste sättas in i sitt stora sammanhang och ses som en av de åtgärder som tillsammans med många andra kan bidra till en dämpning av den alltför höga alkoholkonsumtionen, helt i linje med den alkoholpolitik som riksdagen upprepade gånger och i stor enighet lagt fast.

Fru talman! Jag delar socialministerns uppfattning att man måste satsa på bred front när det gäller att komma till rätta med alkoholproblemen. Jag har bara litet funderingar och kanske någon fråga att ställa kring de undersökningar som gjorts. Där nämns åldern 15-24 år. Man kan då fundera över hur många av dessa ungdomar som är över 20 år. Vad som vore intressant att få veta är också vilken bakgrund, vilka hemförhållanden osv. som de ungdomar har som missbrukar alkohol på detta sätt. Jag tror att om vi här i riksdagen inte vidtar åtgärder för att ungdomarna skall få möjligheter till ett arbete och till en bostad och för att förbättra bostadsmiljöerna, så kommer problemen på livets olika områden att öka. Man mäter i pengar vad skador och annat kostar. Men det går aldrig att mäta vad ensamhet betyder för människor som inte har ett arbete och som inte har en bostad. Jag tror att man när man fortsättningsvis gör undersökningar bör titta på vad det finns för orsaker till problemen och försöka angripa dessa orsaker i stället för att pyssla med sådant som jag betraktar som ganska ovidkommande.
Fru talman! Först vill jag i likhet med flera andra talare konstatera att Lennart Nilsson i varje fall inte för ett år sedan tyckte att det här var en ovidkommande fråga. Jag utgår från att han då precis som jag ansåg att detta var en del av den helhet som våra alkoholpolitiska ambitioner utgör. Jag hoppas att han har den synen också nu, även om det inte är så hoppfullt inför omröstningen i dag. När det gäller de frågor som Lennart Nilsson ställde vill jag säga att vi dess värre inte har några nedbrutna siffror i den undersökning som gjorts, utan vi har gruppen 15-24 år som en helhet. Jag medger att det däri ligger en svaghet. Men vad vi däremot vet från skilda kommuner är att de som arbetar inom socialvården, polisen och andra myndigheter känner till att det förekommer en avsevärd konsumtion av snabbvin också bland ungdomar som är under 20 år. Det är det vi tar fasta på. I övrigt delar jag helt Lennart Nilssons uppfattning att det viktigaste vi kan göra självfallet är att förebygga missbruk redan från det barnen är små. Men det gäller också ungdomstiden, introduktionen i och den tidiga kontakten med arbetslivet. Det är därför som viicenterpartiet mycket hårt har drivit frågan om vikten av praktiskt arbete, praktiska uppgifter i skolan, betydelsen av att knyta ytterligare kontakter med arbetslivet för att ungdomarna successivt skall anpassas till arbetslivet. En mycket viktig faktor är naturligtvis att ungdomarna känner att de behövs i samhället och att de känner att någon bryr sig om dem. Jag försäkrar att jag ägnar mycket stor uppmärksamhet åt dessa problem i den arbetsuppgift som jaghari dag. Vi får aldrig någonsin i det här sammanhanget bortse från dessa frågor. Men, Lennart Nilsson, det gäller att ta tag i alla typer av problem. Vi får inte nonchalera någon del av problematiken. När vi nu de facto vet att förekomsten av snabbvinsatser leder till en så avsevärd konsumtion totalt sett, utanför det monopolsystem vi har, så tycker jagatt det här också är en fråga om att leva upp till de principer som riksdagen har lagt fast, nämligen att vi måste se till att den här hanteringen upphör.
Fru talman! Det var vad jag menade när jag ställde frågan om de här undersökningarna. Det som ogillas är att några siffror plockas ut. Man nämner en årgång — exempelvis 15-24-åringar. Det kan ju vara på det sättet att det till 99 76 är 22-åringarna, vilka ju är myndiga att klara andra saker, som pysslar med det här. Vad som över huvud taget är oroväckande i dessa frågor är att det inte finns någon konsekvens i regeringens handlande. Mycket av det som Karin Söder här säger om behovet av att sätta in åtgärder för att komma till rätta med problematiken är riktigt, men det kommer inte till uttryck i den praktiska politiken. Bl. a. måste en meningsfull fritid skapas. I dag vet vi att man skär ner på exempelvis stödet till organisationer och bildningsförbund, vilket medför att dessa inte har samma möjligheter som tidigare att samla folk omkring sig. Jag tror att bland det viktigaste när det gäller att komma till rätta med problemet är att man försöker samarbeta, att man satsar resurserna på förebyggande verksamhet och att man ser till att man har stöd av föräldrarna. På det sättet kan man undvika missbruk. Man måste ta de föräldrar i kragen som har ungdomar i lägre tonåren som missbrukar snabbviner.
Fru talman! När det gäller de siffror som Lennart Nilsson återigen åberopade vill jag framhålla att man i vissa undersökningar konstaterat tendenser — även om man inte presenterat siffror för olika åldersgrupper — till att ju yngre personer det är fråga om, desto oftare nyttjas dessa snabbviner. F. ö. är det ju faktiskt också så att ju tidigare man börjar konsumera alkohol, desto snabbare kommer man — om man fortsätter att öka intaget — i en missbrukssituation med åtföljande medicinska skador. Därför är denna grupp av människor intressant också ur den synpunkten, även om problematiken spänner över ett stort område. Jag trodde inte att jag skulle behöva göra Lennart Nilsson underkunnig om att det som han sade sist i sin replik — att det gäller att förebygga, att ta föräldrarna i kragen, att satsa på att vuxna skall ta ansvar för sina barn — just är det som vi från socialdepartementet har arbetat med i samverkan med folkrörelserna. Inte minst har vi samarbetat med Hem och skola-föreningarna, vilkas ordförande snart skall tala här enligt talarlistan. Det gäller att få föräldrarna att ta sitt ansvar och att få dem att inse att de inte skall medverka i langning till sina barn. Det gäller också att föregå med gott exempel, att diskutera alkoholvanor, så att ett tidigt missbruk kan förebyggas. Därmed förebygger man lidanden, social utslagning etc. Naturligtvis behövs här en lång rad åtgärder. Även i det fallet tror jag att vi som föräldrar har ett ansvar. Vi måste bry oss om våra barn. Men det är inte bara föräldrarna som har ansvaret. Alla medmänniskor, alla som har med barn att göra har faktiskt det ansvaret. Det gäller också föreningarna, som skall ta upp barnen i gemenskapen och på det sättet se till att de inte behöver fly från en grym verklighet in i förljugenhet. Det är, fru talman, kanske det viktigaste budskapet av alla. Jag vill ändå påstå att åtgärder av det slag som regeringen på riksdagens beställning här har föreslagit är ägnade att också verka i förebyggande syfte.

Fru talman! Genom ett riksdagsbeslut förra året fick regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag om förbud mot tillverkning av s.k. snabbvinsatser. Regeringen har nu genom propositionen nr 91 verkställt riksdagens beslut. I hopp om att riksdagen skall ändra sitt förra året fattade, föga genomtänkta beslut har jag tillsammans med några partikolleger väckt motionen 1925. Socialministerns skäl för förbudslagstiftning är i huvudsak två. Det första skälet är faran för att ungdomar med hjälp av snabbvinsatser gör eget vin och den risk för missbruk som uppstår när ungdomar får tillgång till en betydande mängd alkohol. Det andra skälet är att prishöjningar på Systembolagets alkoholdrycker torde öka benägenheten för medborgarna att själva framställa alkoholhaltiga drycker, vilket minskar prisinstrumentets alkoholpolitiska verkan. Andra föregivet alkoholpolitiska nackdelar med framställning av snabbvin som anförts i propositionen är att sådant vin inte är lika omständligt att tillverka som traditionellt hemgjort vin. Det har — sägs det i propositionen — ”åtminstone tidigare” varit komplicerat att framställa och tagit förhållandevis lång tid. En del olika argument mot snabbvin framförs således. Argumenten är emellertid både obestyrkta och överdrivna för att inte säga felaktiga på en del punkter. I ett enligt vår mening klart förfelat alkoholpolitiskt nit söker man argumentera mot en mycket oskyldig företeelse. Då får man naturligtvis ett resultat därefter. Enligt vår mening är alkoholpolitiska åtgärder befogade, om de syftar till att förebygga dåliga alkoholvanor och missbruk framför allt hos ungdom. Men den som dricker för att berusa sig torde knappast sätta sig att vänta i flera veckor för att få tillfälle till det. Det tar nämligen tre till fyra veckor, vanligen omkring fem till sex veckor, att få fram ett snabbvin. Inte heller torde den som är ute i syfte att berusa sig utöver denna långa väntan dessförinnan ha haft ork och tålamod att ”slabba” med ett flertal ingredienser. Man skall dosera rätt, koka sockerlag, låta den svalna till en viss temperatur för att inte förstöra jäsbakterierna, skaka damejeanner osv. Påståendena i propositionen om att den delen av tillverkningsprocessen skulle vara så mycket enklare när det gäller snabbvin att det inte skulle krävas särskilt intresse och goda kunskaper för snabbvinstillverkning är gripna ur luften. Det krävs samma intresse och kunskap för sådan tillverkning som för traditionell vinframställning. Det är en typisk hobbyverksamhet som snarare tilltalar medelålders människor och äldre pensionärer än ungdomar. Socialministerns konstaterande att prishöjningar blir ett mindre verkningsfullt alkoholpolitiskt instrument, om medborgarna tillverkar alkoholdrycker hemma till lägre priser än systempriserna, är obestridligt. Men varför drar man då inte slutsatsen fullt ut? Priserna på Systembolagets varor har blivit alltför höga för att över huvud taget ha någon alkoholpolitisk relevans. Det är allmänt känt att hembränning förekommer i allt större omfattning. Nyligen publicerad statistik visar att av den totala jästtillverkningen i vårt land — då har hänsyn tagits till vad som används till bakning i hemmen och yrkesmässigt — går det numera åt 1 040 ton mer jäst än tidigare. Man frågar sig vart den tar vägen. Knappast till snabbvinsatser. Alkoholkonsumtionen stiger, samtidigt som staten sålunda går miste om betydande skatteintäkter. Under tiden viker systemförsäljningen så mycket att statens inkomster på skatten dessutom minskar och som någon sade tidigare: Detta är ju ändå någonting som finns med i den allmänna budgeten. Alkoholpolitiken har således inte lett till en minskad konsumtion utan endast till en ökad brottslighet på det här området. Det är befängt att då tro att förbud mot hemgjort vin, s.k. snabbvin, med saft som råvara skulle ha någon effekt.

Jag skulle vilja fortsätta och ställa följande fråga: Hur skall man efterleva den här bestämmelsen? Hur skall den kontrolleras? Skall polisen göra husundersökning och ta damejeanneprov för kriminalteknisk laboratorieutredning, motsvarande vad som sker med blodprov från rattonykterhetsmisstänkta? Eller skall saftinköpen bli föremål för registrering i syfte att avslöja onormalt hög konsumtion? Alla ingredienser som ingår i snabbvinsatserna finns ju legalt överkomliga. De finns att köpa i affärerna. Man behöver bara plocka ihop dem ur det sortiment som finns för att få en enhet. Även om förbud införs mot försäljning av snabbvinsatser kan vi knappast stoppa hemtillverkningen med mindre vi inför ett totalförbud mot försäljning av alla dessa ingredienser, som ju finns att köpa. Det finns andra litet märkliga argument. Det sägs att ett förbud behövs för att vi skall komma till rätta med de allra yngsta ungdomarnas alkoholvanor. Men flertalet av ungdomarna i den åldersgruppen bor hemma hos föräldrarna. Och det är väl enklare att kontrollera ungdomarna om de gör ett snabbvin där hemma än det är att kontrollera dem om de släpps ut på stan och köper sprit av langarna, som vi vet finns tillgängliga i ganska stor omfattning. Vad skall man då göra åt problematiken? Jag anser att de nya resurser som vi kan och bör ge polisen bör sättas in för att stoppa det helt överskuggande problemet bland den svenska ungdomen, nämligen kampen mot narkotikan. Det är där resurserna skall användas, fru socialminister. Det är resurser till det området som skall prioriteras framför kontrollen av vindamejeanner i herr och fru Svenssons källare eller vardagsrum. Låt oss ta ett djärvt, rejält grepp för att komma till rätta med vårt lands alkoholoch narkotikaproblem.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
Fru talman! Vem som förlöjligar riksdagen eller ej får utomstående bedöma. Det finns dess bättre delade meningar om vad som är viktigt och vad som är oviktigt i olika sammanhang. När det gäller efterlevnaden vill jag framhålla, att riksdagen har fattat ett otal beslut genom åren, vilkas efterlevnad det nog ibland har varit ganska komplicerat att kontrollera. Dess bättre försöker den svenske medborgaren i gemen — det har i dag talats om Medelsvensson, men jag väljer att säga den svenske medborgaren — i allmänhet att efterleva lagarna, i den mån han är underkunnig om dem. Det kan i och för sig vara svårt ibland, eftersom de är många. Att de lagar vi har efterlevs är ju själva grundförutsättningen. Det är varken lättare eller svårare att kontrollera hemtillverkningen med de föreslagna bestämmelserna än f. n. De hänsyn man i dag måste ta till hemmets helgd skall man naturligtvis ta även i fortsättningen — det sade också herr Wärnberg tidigare. En ny gränsdragning mellan vad som är tillåtet och vad som är förbjudet vid hemtillverkning av vin gör ingen skillnad i det avseendet. Kontrollsvårigheterna får inte förhindra att en alkoholpolitiskt viktig åtgärd vidtas. Det är väl ingen i den här församlingen som vill föreslå att vi skall tillåta hembränning med hänsyn till att den är svår att upptäcka? Det är faktiskt en relevant jämförelse! Wiggo Komstedt ställde ytterligare någon fråga. Det är faktiskt en väsentlig skillnad mellan att gå in i närmaste snabbköpsbutik och inhandla ett paket med snabbvinsatser som man sedan sätter i gång och tillverkar av och att göra vin av egen frukt, som vi har gjort av tradition. Det senare är ett förfarande som många människor ägnat sig åt för att ta reda på frukt i sin trädgård. Det fordrar omsorg och tar relativt lång tid. Jag vidhåller alltså det som sägs om detta i propositionen, trots att man har försökt att nedvärdera det. Wiggo Komstedt sade att vi i stället borde ta upp kampen mot narkotikan, om jag fattade det rätt. Men sedan rättade han det till att vi skulle ta upp kampen mot både alkoholen och narkotikan. I det senaste uttalandet kan jag instämma. Jag vill också påstå att vi med stor intensitet och aktivitet går in för att förebygga och bekämpa båda dessa former av missbruk. Men det är dess värre så, att den stora gruppen av människor med missbruksproblem i dag är de som har alkoholproblem. De är många gånger flera än de som har hamnat i narkotikans garn. Men därför får vi inte på något sätt förringa narkotikan! Kampen måste föras intensivt. Men om vi skall jämföra antalet lidande människor måste vi konstatera att det är många fler som hamnat i alkoholmissbruk och som har svårt att komma ur det. I båda dessa avseenden är det förebyggande arbetet utomordentligt viktigt.
Fru talman! Socialministern säger att den här riksdagen har fattat en mängd beslut som det är svårt att kontrollera efterlevnaden av. Ja, det vill jag gärna instämma i. Jag och många andra har ibland haft en avvikande mening även på de punkterna. Men det gör knappast situationen bättre att vi inför flera lagstiftningar som det är svårt att kontrollera efterlevnaden av. De åtföljs ju inte av ytterligare resurser för dem som skall kontrollera efterlevnaden! Det argumentet för att fortsätta att införa lagstiftningar som det är svårt att kontrollera efterlevnaden av är inte speciellt starkt. Socialministern säger att den svenske medborgaren försöker att efterleva de lagar vi skapar. Det vill jag också tro.

Då blir Svensson något som jag inte vill säga i kammaren och tycker att vi genom vår lagstiftning är klåfingriga. Traditionen att göra vin har funnits länge, säger socialministern. Ja, och jag vill att vi skall försöka bibehålla den, för de som sysslar med vintillverkning är inga alkoholister utan personer som är intresserade av att göra det. Om någon vill ta till vara bär från sin trädgård genom att framställa vin av dem, skulle det alltså vara bättre än att köpa snabbvinsatser. Men vad gör då den som bor på tolfte våningen i ett höghus i Stockholm, fru socialminister, och som inte har någon trädgård? Skall den vara diskriminerad när det gäller rätten att tillverka ett vin, bara för att han eller hon måste gå till affären och köpa råvarorna? Vad är det för slags jämställdhetspolitik egentligen? Jag har sagt tidigare att för att bekämpa alkoholproblemen är jag beredd till hur hårda åtgärder som helst, vilka restriktioner som helst, men kom med dem på en gång så att de får någon verkan och inte bara blir en krusning på ytan. På det här sättet skapas ingen större förståelse ute bland människorna. Om socialministern tror det, då tycker jag att socialministern nog borde göra något slags eriksgata, hålla sig utanför kanslihusets väggar och leva bland människorna ett tag.

Fru talman! Vi rör oss nu inom ett mycket begränsat område av den stora alkoholdebatten, och argumenten blir naturligtvis också en aning begränsade. Det mesta har redan sagts, och jag har bara några små bemärkningar att göra. Synpunkterna i det ursprungligen skrivna anförandet har framförts så många gånger att jag lagt mitt manuskript åt sidan. Vi får en alkoholpolitisk debatt i april, som socialministern sade, och då tror jag att vi kommer att behandla de mera allvarliga problemen. Att jag och några partivänner motionerade i frågan om snabbvinerna berodde på att vi tyckte att det var fel att kriminalisera hemtillverkning av snabbvin. Skälet till det är att det är så svårt att informera allmänheten om vilket som är rätt och vilket som är fel. Vi menade att man inte bör kriminalisera ett förfarande, när allmänheten inte kan få information om vad som egentligen är tillåtet. Därtill kommer att det är svårt att övervaka ett förbud och se till att lagarna verkligen efterlevs. I proposition nr 91 skrev socialministern att om behov förelåg skulle socialstyrelsen utfärda regler för användningen av kemikalier som avbryter jäsningen och som klarar vinet. Det reagerade jag också emot. Nu har visserligen reservanterna sagt att detta passar inte in i lagstiftningen och att de inte vill ha detta med, så det kommer ju bort under alla förhållanden, och jag skall inte orda mer om det. Men som det har sagts tidigare, kan man ju köpa alla ingredienser var för sig och sedan blanda dem själv, och det blir väldigt svårt att kontrollera. Det har sagts att man har förlöjligat den här propositionen och de tag som där tas för att stävja alkoholmissbruket. Det skall inte jag göra, och jag tror inte att vi har gjort det i vår motion heller, för jag tycker att var och en som efter sin förmåga försöker komma till rätta med dessa problem skall ha all heder av det. Nu finns det olika uppfattningar om vägarna, och jag tror ingen har patentlösningar att komma med. Utan att det skall uppfattas som löjeväckande skall jag försöka beskriva hur människorna i allmänhet ser på den alkoholpolitik som riksdagen har fört — jag tänker på mellanölsförbudet, förbudet mot att servera folköl i personalmatsalar, förbudet att brygga vin på nypon och maskrosor. Nu föreslås förbud mot snabbvinsatserna. Det diskuteras lördagsstängt på Systemet, och det finns de som vill införa någon form av registrering eller ransonering. Jag tror att vi är inne på fel väg. De planerade åtgärderna kommer inte att göra svenska folket nyktrare eller ge ungdomen bättre alkoholvanor. Tvärtom tror jag att de kommer att främja hembränning och langning, som redan i dag är ett stort problem. I stället borde man inrikta krafterna på någonting i stil med antirökkampanjen. Även om vi har fri radio och TV i vårt land tycker jag att här skulle vi verkligen kunna ställa krav på att de skulle medverka. I en film i TV har man visat hur en rökares lungor ser ut när de dissekeras och hur människor får leva efter en operation. Det har skrämt ungdomen, och många har slutat röka på grund av det. Om man kunde följa upp den kampanj som socialmyndigheterna i Stockholm bedrev och dels med affischer, dels genom medverkan av läkare visa vad alkoholen ställer till med, tror jag att man skulle komma en bra bit på väg. Man kan inte hålla på med det här småplottrandet hit och dit, utan här behövs verkligen kraftiga grepp, och jag hoppas att det alkoholpolitiska förslag som kommer i april har litet mera av verksamma substanser i sig. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Fru talman! Bara några korta reflexioner. Vi har faktiskt redan — det behöver tydligen upprepas flera gånger — en lagstiftning på det område som vi diskuterar, och nu är det fråga om att flytta gränsdragningen en bit. Det gäller alltså en skärpning, men i övrigt innebär förslaget ingenting nytt. På olika sätt har vi också bedrivit kampanjer på det positiva sätt som Hans Pettersson i Helsingborg efterlyste, och det hoppas jag att riksdagen är medveten om. Dess bättre är 97 20 av svenska folket medvetna om — det har visat sig i undersökningar — att det har bedrivits en kampanj om alkoholfaran under drygt ett år i skolor, i folkrörelser, i alla möjliga sammanhang; jag talar inte minst om Hem och skola-föreningarnas aktiva intresse. Den kampanjen har också givit väldigt goda resultat. Vi har också haft samarbete med Utbildningsradion, som har haft flera program i sammanhanget. Jag tycker att massmedierna, som vi politiker ofta skäller på, i det här avseendet har varit mycket aktiva. Många tidningar har gjort stora insatser för att fästa uppmärksamheten på problemen med alkohol och narkotika och därmed varit till god hjälp i arbetet. Just nu pågår ett arbete, som är initierat av socialdepartementet och där vi går ut med information, tillsammans med lärarhandledning, till alla ungdomar på högstadium och gymnasium om knarkets — hasch och marijuana —skadlighet. Jag hoppas att detta också skall vara en kampanj som ger ökad insikt och därmed motståndskraft mot alla de faror som smyger sig på när kommersiella intressen får ta överhanden och på ett förljuget sätt inbillar ungdomen att man kan fly från en verklighet som kanske inte i alla avseenden är så angenäm. Vi är alltså helt eniga på den här punkten. Vi skall hjälpas åt, och kan vi få flera med oss och få ännu mer utrymme i olika typer av massmedier, tror jag att arbetet blir framgångsrikt. Det bästa sättet att klara problemen är ju att se till, att de aldrig uppkommer.
Fru talman! Det var en nyhet för mig att vi har uppnått goda resultat, och det skulle vara väldigt bra om vi kunde få redovisat hur de ser ut. Man kan ju fråga sig: Om vi inte hade fått de här goda resultaten, hur hade situationen då varit? Den är nämligen skrämmande i dag. Det har tidigare nämnts att man skulle lägga ut litet medel till organisationer som skulle kunna hjälpa till. Man måste ju börja i tid. I dag når vi inga missbrukare med den information som vi vill ge genom samhället. Den går inte hem hos missbrukarna, den går förbi dem. Vad vi skall inrikta oss på är i första hand, som tidigare har sagts, föräldrarna och ungdomen. Då får man börja tidigt, redan i skolan. Länkarna är en mycket aktiv organisation. Dess medlemmar talar också av erfarenhet. Låt dem komma med ut till skolorna och berätta om det elände som de själva har upplevt! Låt dem snacka med ungarna på den nivå där de begriper! Det är ett sätt som vi har använt hemma i min kommun, och det har givit goda resultat. Jag tror att vi genom att lägga ut litet pengar nu kan spara mycket pengar i framtiden.

Fru talman! Vi har en restriktiv alkoholpolitik, men vi skall också undvika sådana bestämmelser som bara skapar krångel, som ställer till besvär för människor och som inte har en bra alkoholpolitisk motivering. Det tycker jag bör vara ledmotivet för statsmakternas handlande. Av det skälet har jag länge varit tveksam till ett förbud mot snabbvinsatser. Jag trodde nämligen att vi skulle få just en sådan debatt som den vi har haft om maskrosviner och att det skulle skada förtroendet för alkoholpolitiken. Men jag har faktiskt tänkt om. Jag har blivit övertygad om att detta inte är ett bagatellartat ärende, som utskottets talesman sade, utan att det är en allvarlig fråga. Tillverkningen av vin med snabbvinsatser har fått en sådan omfattning att man inte längre kan kalla den för en bagatell. Det tillverkas minst 10 miljoner liter, mer än 10 26 av det vin som säljs på Systembolaget. Dessutom befinner vi oss just nu i ett läge där denna vintillverkning hotar att starkt öka. En anledning till det är att alkoholdryckerna i enlighet med riksdagens beslut har blivit dyrare medan människorna samtidigt har fått mindre pengar att röra sig med. Det är naturligtvis då frestande att börja med denna hemtillverkning, där man får vin till en bråkdel av vad det kostar på Systembolaget. En annan anledning är den kampanj som socialdepartementet har bedrivit och som har haft framgångar. Det är inte längre lika lätt för ungdomar att få tag i vin eller sprit från Systembolaget, och det tycker vi är bra. Men då faller man lätt för frestelsen att gå över till att göra vinet själv. Och det är då som risken finns att snabbvinet blir en modefluga bland ungdomen. Och tecken på detta finns redan. Hur stor omfattning har den här tillverkningen? Den undersökning som socialministern har redovisat säger, för att ta bara en enda siffra, att nästan en tredjedel av de tillfrågade i åldern 15-24 år har druckit hemtillverkat snabbvin under det senaste året. Det är ingen liten siffra. En del av de tillfrågade är naturligtvis över 20 år, men det framgår fullt klart att också många ungdomar under 20 år har gjort det. Dessutom är det inte betydelselöst vad de gör som är över 20 år — alkoholen blir inte ofarligare bara för att man fyller 20 år. Det allvarliga är emellertid att ungdomar redan i 20-årsåldern har vant sig vid att dricka detta snabbvin, som är mycket billigare än annat vin. Detta vin är alltså inte någonting som bara den medelålders villaägaren Svensson, som har nämnts här, har puttrande någonstans i sin kåk, utan det är någonting som ungdomar redan sysslar med. Och det är ganska lätt att förstå att de gör det. En grupp ungdomar som är litet företagsamma kan skaffa sig tre sådana här utrustningar. Det tar ungefär tre veckor för dem att göra vinet. Det betyder att de sedan varje veckohelg till sin fest kan ha 25 flaskor vin att tillgå som kostar tre kronor flaskan. Många som arbetar bland ungdomar är oroade av detta. Jag kommer just från ett sammanträde med den grupp inom Riksförbundet Hem och skola som sysslar med alkoholfrågorna. En av de aktiva i den gruppen, som ute på fältet arbetar med ungdom och alkohol, sade så här, när jag refererade vad som har sagts här i riksdagen: De som påstår att ungdomar inte sysslar med snabbvintillverkning vet inte vad de talar om. Det är klart att ungdomarna inte kan brygga vinet hemma, om föräldrarna är litet uppmärksamma. Men det finns andra möjligheter att få tag i lokaler där en sådan här apparat kan stå. Dessutom är det allt fler ungdomar som i någon form har egen bostad. Det räcker ju med att någon i gruppen har en plats där man kan ställa en damejeanne för att ungdomarna skall klara av att tillverka detta vin. Det har tidigare talats om dem som har vintillverkning som hobby. Men om propositionen blir bifallen kan den som har ett starkt hobbyintresse även i framtiden utöva denna hobby. Hobbyintresset måste väl vara knutet till proceduren, och den blir ju mer intressant om vinet görs på bär eller frukt än om det är fråga om snabbsatser. Utskottets majoritet säger att det inte är klarlagt att underåriga i betydande utsträckning dricker snabbvin. Jag förmodar att utskottet tidigare inte har haft tillgång till socialstyrelsens undersökning. Men då undersökningen nu har redovisats hoppas jag att de som följer denna debatt också beaktar undersökningens resultat. Detta är ett ärende där partikonstellationerna är ovanliga och partigränserna något uppluckrade. Jag vill vädja till de ledamöter som tillhör de två partier som har ställt sig bakom utskottets förslag att ändå överväga att stödja propositionen och reservationen. Jag vill vädja till de socialdemokratiska ledamöterna att hjälpa till och tränga tillbaka vinstintresset inom alkoholhanteringen. Det är ju helt uppenbart att det har varit ett påfallande vinstintresse bakom snabbvinsatsernas expansion. Det vet var och en som har gått in i en butik och sett hur dessa varor skyltas upp. Jag vill också — utöver vad jag tidigare har sagt om alkoholpolitiken — rikta ett par ord till de moderata ledamöterna här i riksdagen. En av huvudpunkterna i regeringens ekonomiska politik är att minska budgetunderskottet. Det gäller då naturligtvis att titta på både utgifter och inkomster. Det är obestridligt att snabbvinsatserna medför ett bortfall av skatteinkomster. Vi vet inte hur stort bortfallet är. Men oavsett om det är 30, 40 eller 50 milj.kr. om året eller kanske ännu mer, så är det obestridligen fråga om ett bortfall av skatteinkomster. Vi sitter här i riksdagen och gnetar om en miljon hit och en miljon dit. Vi diskuterar om vi har råd med ytterligare 100 000 eller 200 000 kr. till en handikappgrupp eller för att synskadade skall få en tidning. I dessa sammanhang utgör bortfallet av skatteinkomster på grund av snabbvinsatserna ingen liten summa. Det är klart att skattefrågan inte är huvudfrågan — det vill i alla fall inte jag göra den till. Huvudfrågan är ju den alkoholpolitiska, framför allt vilka effekter som snabbvinsatserna får när det gäller ungdomen. Men oavsett vilket parti man tillhör kan man inte bortse från de statsfinansiella effekterna. Och i det avseendet är det betydande skillnader mellan propositionens och utskottsmajoritetens förslag. Jagtror att det var Lennart Nilsson som sade att vi skall tala om andra saker — arbetslösheten, att ungdomarna skall ha bostäder och en meningsfull fritid osv. Det är ett argument som vi alltid möter när vi diskuterar restriktioner inom alkoholområdet. Men nu har vi väl ändå kommit fram till att vi måste göra båda sakerna. Vi måste dels tala om hur vi skaffar ungdomen bostad och arbete och ger den en meningsfull fritid, dels se till att alkoholen inte är alltför lättillgänglig. Debatten måste handla om båda dessa saker. Var sak har kanske sin plats, men i vår politik mot missbruket måste vi försöka att båda lösa de sociala frågorna och se till att alkoholen inte är för lätt att få tag i för ungdomen. Det blir ju inte enklare för oss att ge ungdomen en meningsfull fritid, om vi ser till att den ganska lätt kan brygga billigt vin. Det blir i stället svårare för oss att ge ungdomen en meningsfull fritid, om snabbvinsatserna finns ute på marknaden. Det råder nämligen inget tvivel om att snabbvinerna är en bidragande faktor när det gäller brottsligheten — denna nämndes ju tidigare. Det är klart att debatten om restriktioner av den här typen skadar förtroendet för alkoholpolitiken. Jag är medveten om det. Jag har själv varit med att föreslå att vi skall ta bort en del restriktioner av den här naturen, t.ex. om tillstånd för öl i personalmatsalar, som jag inte tror har någon alkoholpolitisk betydelse. Men ibland måste vi ta obehaget att förklara för människor som inte uppskattar ett sådant här beslut vad som ligger bakom det — att det faktiskt inte är någon obetydlighet om 10 miljoner liter vin tillverkas och konsumeras utanför det alkoholpolitiska systemet. Det som övertygat mig om det riktiga i ett förbud mot snabbvin är att risken för att ansträngningarna att försvåra för ungdomar att få tag i alkohol — hela den kampanj som fått ett så brett stöd — kommer att undermineras om tillverkningen får fortsätta. Då kan man naturligtvis säga: Låt oss inte ta beslutet nu, utan låt oss vänta och se om skadeverkningarna blir så stora. Jag vet inte vad det är vi skall vänta på. Skall vi vänta tills tillverkningen av snabbvin är 20 miljoner eller 30 miljoner liter? Eller är det när tillverkningen är 40 miljoner liter som vi skall inskrida? En sak är säker: Ju längre vi väntar, desto svårare blir det att göra någonting åt det här. Den dag det står en damejeanne och puttrar i vartannat svenskt hem, då kommer den här riksdagen att ha svårt att ingripa — då kommer det inte att vara lätt. Nu är gudskelov snabbvinstillverkningen ännu inte så spridd. Och vi kan inte önska att den skall spridas, eftersom det innebär att vi sätter alkoholpolitikens huvudprinciper ur spel. Både åldersgränsen, skatteinstrumentet och försäljningsmonopolet sätts ur spel. Om vi väntar och tillverkningen ökar kommer det att bli verkligt svårt att ingripa. Skall vi vänta tills vi kunnat visa på ett antal ungdomar som blivit alkoholskadade på grund av snabbvinet? Jag anser inte det, fru talman, och därför skulle jag än en gång vilja vädja till dem som är tveksamma: Låt oss ingripa nu, innan det blir verkligt svårt att göra någonting åt det här problemet.
Fru talman! I ett par frågor nämnde Gabriel Romanus utskottsmajoriteten i allmänhet och oss moderater i synnerhet, vilket ger mig anledning att gå i svaromål. Först beträffande definitionen av snabbvin: Det är snabbvin om man jämför det med annan vintillverkning. Men för den som plötsligt behöver en flaska vin är snabbvin blott det vin som finns att tillgå på Systemet. Gabriel Romanus säger att tillverkningen av snabbvin motsvarar 10 96 av vad som säljs i form av lättvin på Systemet. Men man måste väl ändå se på mängden alkohol. Då blir den totala konsumtionen enligt mina uppgifter någon procent och enligt andra uppgifter ett par eller tre procent. På det viset är problemet för tillfället inte så hemskt dominerande. Sedan säger Gabriel Romanus att ungdomarna — de som är under 20 år och inte har möjlighet att inhandla varor på Systemet — lätt kan skaffa sig damejeanner och syssla med hemtillverkning. Där har föräldrarna förvisso ett mycket stort ansvar som vi inte skall komma ifrån. Men jag tror inte att det finns så förskräckligt många ungdomar som har möjlighet att utan föräldrarnas vetskap tillverka snabbvin i andra lokaler. Dessutom anser jag att Gabriel Romanus motverkar sitt eget syfte genom att både i tal här i riksdagen i dag och i skrift i Svenska Dagbladet också i dag tala om för vem som vill höra på hur lätt och billigt det är att varje vecka få ett antal snabbvinsflaskor till billigt pris. Detta sprider bara kunskapen om hur hemtillverkningen går till, och det tycker jag är olyckligt. Gabriel Romanus nämnde också skatteoch inkomstfrågan och sade att si och så många tiotal miljoner i skatteintäkter inte kommer in på grund av tillståndet att tillverka snabbvin. Skall vi lägga inkomstpolitiska synpunkter på alkoholpolitiken, då kanske vi rent av skulle sänka skatten för att därmed öka förbrukningen av alkohol, vilket i sin tur ger högre skatteintäkter för staten. Jag tycker alltså inte att vi skall blanda in skatteproblematiken i diskussionen om snabbvinsatserna. som ett opinionsinstitut har gjort, att utskottsmajoriteten inte hade läst denna innan betänkandet skrevs. Ja, det är riktigt, men vi har läst den efteråt, och jag har ingen anledning att ändra inställning. De siffror som kom fram, både avseende ungdomar som någon gång hade smakat snabbvin och avseende sådana som hade tillverkat snabbvin, gällde personer i åldrarna 15— 24 år. Det säger rysligt litet om antalet ungdomar som är under 20 år och som alltså inte har tillgång till Systemets produkter. Den undersökningen tycker jag således inte är särskilt allvarlig.

Fru talman! Att man talar om snabbvinsatser beror på att det går snabbare att av dem tillverka vin än vad som är förhållandet med bär och frukter. Det gårt.o.m. så snabbt att problem har uppstått. Mängden av snabbvin är mer är 10 90 av det vin som säljs av Systembolaget, och det är en ganska stor kvantitet. Det handlar om 10 miljoner liter. Man kan naturligtvis visa på något som är ännu större, för att få denna kvantitet att framstå som liten, men att 10 miljoner liter trots allt är ganska mycket kan vi väl vara överens om. Därmed är dock inte sagt att det inte kan bli mer. Det kan det förvisso, om vi inte gör något åt förhållandena. Jag medger vidare att det är betänkligt att från denna talarstol tala om hur lätt det är att tillverka snabbvin. När det gäller försvaret brukar det sägas att vi inte skall tala om att vi har problem med detta — fienden kan ju få reda på det. Men jag tror inte att Knut Wachtmeister är beredd att dra den slutsatsen när det gäller försvarsdebatten. Jag kan också försäkra att de ungdomar som jag är orolig för känner till vilka möjligheter som finns. Det är till de andra, till dem som inte vet om detta, som jag riktar mig. Jag vill väcka dem genom att påpeka hur allvarligt läget är. Vi skall påminna om föräldrarnas ansvar, säger Knut Wachtmeister. Ja, jag är medveten om det och försöker bidra också till det. Men vi kanske också bör ge föräldrarna ett stöd, och det som vi kan lämna dem i detta fall är att inte göra det möjligt för ungdomarna att tillverka vin själva, något som de enligt den nuvarande lagstiftningen kan göra. Det är visserligen sant att inte alla ungdomar har tillgång till någon plats där de kan ställa upp en damejeanne, men många har det eller skaffar sig det. Om det i en bekantskapskrets finns en enda ung människa som har egen bostad — och det är numera ganska många ungdomar som har en egen bostad — kan denna tillverka vin som räcker för flera. Man kan tillverka åtskilliga flaskor vin på det sättet. Vill vi stödja föräldrarna i detta fall skall vi rösta för regeringens proposition. Jag trodde inte att jag hörde riktigt rätt när Knut Wachtmeister sade att man, om man skulle tänka ekonomiskt, skulle öka alkoholförbrukningen. Det är inte en bra affär att öka alkoholkonsumtionen. Men nu har vi en chans att minska alkoholkonsumtionen och samtidigt se till att staten får in de av oss beslutade skatteinkomsterna av alkoholkonsumtionen. Vad jagi all enkelhet sade var att ingen ledamot av kammaren när han eller hon trycker på knappen kan bortse från de statsfinansiella effekterna av detta ärende. I synnerhet moderaterna brukar inte tillhöra dem som bortser från detta. Det handlar om att man med flera tiotal miljoner vill försvaga ekonomin i förhållande till regeringens förslag. Det är inte likt moderaterna, och jag hoppas att många moderater här i kammaren trots allt vill hålla fast vid omsorgen om statens affärer, som vi normalt brukar vara så ense om.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Beträffande frågan om uteblivna skatteinkomster är det mycket svårt att säga vad resultatet skulle bli, om man förbjuder snabbvinsatserna. Til syvende og sidst är ju själva tillverkningsprocessen tillåten. Vad man vill åstadkomma är en strypning av tillförseln av vissa ingredienser. Jag hann inte i mitt förra inlägg nämna att undersökningen om ungdomens snabbvinvanor säger rysligt litet om ungdomens alkoholmissbruk i allmänhet. Man har nämligen inte alls undersökt hur mycket sprit ungdomarna i fråga konsumerar vid sidan av snabbvinerna. Beträffande jämförelsen med försvaret vill jag säga att jag inte alls är beredd att dra den parallellen. Jag tycker att jämförelsen haltar i allra högsta grad.
Fru talman! Det är riktigt att det kan vara svårt att säga hur mycket pengar som staten går miste om, men ingen bestrider att det är fråga om flera tiotals miljoner kronor. Om det sedan blir 30, 50 eller 60 milj.kr. vet man inte. Det råder emellertid inget tvivel om att det är fråga om ett bortfall som är stort, jämfört med vad vi annars brukar träta om. Därför kan man inte, som Knut Wachtmeister, vifta bort det hela och säga att man inte bör anlägga ekonomiska synpunkter på frågan. Det liknar i varje fall inte en moderat inställning. Det är klart att undersökningen inte säger något om hur mycket sprit ungdomarna dricker, men vi vet mycket väl att ungdom dricker både mycket sprit och mycket vin. Det är ju detta som vi försöker begränsa eller stoppa. Därför bör vi inte ha kvar den här luckan i lagstiftningen, som gör det så svårt att komma åt problemet och som gör att en kampanj kan undermineras genom att de här företagen marknadsför sina produkter effektivt och intensivt, så att det blir mera populärt bland ungdomarna än det redan är.

Fru talman! Du skall icke dräpa, du skall icke stjäla och en hel rad andra ”du skallicke” står i vår Bibel. Hela den svenska lagstiftningen i en lagbok på flera tusen sidor innehåller en hel mängd ”du skall icke”. Man får icke inneha stiletter. Det krävs en hel del, innan man får ha vapen. Vidare får man inte gå mot rött ljus ute. Det finns en mängd ”du skall icke”. Men så fort man talar om alkohollagstiftningen, då är det genast förbud. Knut Wachtmeister sade: ni förbudsivrare — och då tänker jag att han också inkluderade mig. Det har han f.ö. rätt i. Likaså har Hans Pettersson i Helsingborg talat om förbud. Det är bra med förbud på en mängd områden, men när det gäller alkoholen skall alkoholfloden få flöda fritt inom vissa områden. Då kan man inte ha några förbud. Jag medger att moderaterna har lyckats mycket bra härvidlag, eftersom det är de som har lanserat att det inte skall finnas några förbud. Ni har fått vissa socialdemokrater och andra med på att det inte skall få finnas förbud. När det gäller snabbvinerna, som vi nu diskuterar, har man bagatelliserat det hela. Knut Wachtmeister sade att det var en bagatell. Men socialministern står ju för propositionen, och vi är tacksamma för att hon har lagt fram den. Formellt är dock hela regeringen ansvarig för propositionen. Moderata statsråd har alltså varit med och föreslagit detta. Det brukar ju finnas en lojalitet mot regeringens förslag, men Knut Wachtmeister och andra tycker att man måste motionera emot regeringen, som ju alla de tre borgerliga partierna står bakom. Vilka är det som gör detta till en stor sak om inte motionärerna? Hade ni bara följt regeringens proposition, som era egna statsråd har varit med om att fastställa, hade det inte blivit någon debatt i denna fråga. Det är ju ni som har gjort frågan till en stor sak. Sedan säger man att åtgärderna inte skulle få någon effekt. Det är möjligt. Jag har emellertid hört samma talare tidigare, och nästan alltid har de sagt: Tror ni att borttagandet av mellanölet löser alkoholfrågan eller att borttagandet av reklamen gör det? Mitt svar är: Nej, det tror jag inte. Ingen har påstått någonting sådant. Alkoholfrågan kan inte lösas med en enda åtgärd. Det är en rad av åtgärder som leder till resultat. Hans Pettersson frågade om resultaten, och Wiggo Komstedt sade att det inte blivit någon minskning av konsumtionen. Ni är felaktigt underättade. Jag har de senaste uppgifterna, från 1980. De finns i en pressrelease från Systembolaget och Vinoch Spritcentralen av den 18 februari. Det är bra siffror. Spritkonsumtionen minskade under 1980 med 8,5 96, ett resultat som vi sannerligen inte har haft på länge i vårt land. Starkvinet minskade med 3,9 20. Lättvinet ökade med 2,6 96. Starkölet är tämligen oförändrat men har haft en vikande tendens, så fjärde kvartalet 1980 hade försäljningen minskat med 4 6. Det är de samlade åtgärderna som vi har beslutat som har lett till dessa goda resultat, och därför skall man inte nonchalera de mindre åtgärderna. I princip är det ju så att vi har varit eniga om att hela alkoholhanteringen skall handhas av staten vad gäller vin och sprit. Vin & Spritcentralen är den importerande och tillverkande delen, Systembolagets butiker är minuthandlarna som säljer ut. Man gjorde ett enda undantag beträffande vinet. Man sade att folk skulle få rätt att tillverka vin av egna bär och frukter. Det kanske var fel att göra sådana undantag. Knut Wachtmeister säger beträffande vinstintresset att man kan bära in en liter sprit i tullen. Det var också ett felaktigt undantag man gjorde, som har ställt till en massa krångel. Man skulle ha varit konsekvent och sagt att detta skall nu staten ha hand om, punkt och slut — inga undantag. Knut Wachtmeister talade om vinstintresset i början av debatten. Detta finns — men observera att vi har Pripps, som äges av staten till största delen och som representerar 55-60 96 av hela ölproduktionen. Man får hoppas att det skall kunna bli rent spel även i det fallet, så att vi tar bort vinstintresset helt och hållet och staten tar hand om den övriga delen också. Det är alltså som ett led i den politik som har bedrivits länge som ett förbud mot snabbvinerna bör införas. När riksdagen första gången beslutade om förbud för snabbvinet, så menade man väl att det skulle bli slut på tillverkningen. Vad gör då de som vill tjäna pengar på det? Jo, de inför bara en annan metod. Tycker vi verkligen allesammans i Sveriges riksdag att det är angenämt att kommersiella intressen skall knäppa oss på näsan och säga att man struntar i vad riksdagen beslutar, man bara kringgår det? Är det inte viktigt för riksdagens prestige att vi säger att vi har fattat beslutet, och vi menar också att det skall efterföljas? Då skulle man även statuera exempel och se till att beslutet leder till vad som avsågs. Jag har alltså velat framhålla att vi måste ta till de många åtgärderna för att det skall bli goda resultat. Lennart Nilsson nonchalerar detta och talar om mellanölet t.ex. Han tyckte tydligen inte att det gav något gott resultat att ta bort mellanölet. Han säger att man diskuterade om ölet skulle ha 2,8 eller 3,5 90 alkoholhalt. Nu har vi inte haft något öl med 3,5 20 alkoholhalt — det var 3,6 Zo. Men Lennart Nilsson tyckte inte att det var så viktigt med de där procentskillnaderna. Men en minskning från 3,6 till 2,8 26 alkoholhalt innebär en 23-procentig minskning. Det är inget oväsentligt, som Bryggareföreningen och andra försökte göra gällande. Vidare kan jag tala om för både Lennart Nilsson och de andra som har företrätt alkoholliberalismen här i dag att det mest lysande resultat vi har haft i fråga om konsumtionsminskning kom året efter det att mellanölet hade avskaffats. Då minskade den totala alkoholkonsumtionen, räknat i 100 procentig alkohol, med nära 11 96. Jag kan inte minnas att vi någonsin har haft en så stor minskning av den totala alkoholkonsumtionen. Det kan vara lärorikt för Lennart Nilsson att studera vad som har hänt efter detta. Så talar Lennart Nilsson om att vi gör oss löjliga med maskrosvin och sådant. Varför kan man inte tillverka spikvin i stället? Det är, som i den gamla sagan, precis samma sak. Man kan göra vin på en spik lika gärna, för det blir inget vin av maskrosor. Men det recept som användes var att man gjorde brännvin och lade maskrosor i det, och så kallade man det för maskrosvin. Maskrosor jäser inte, så det blir inte något vin av dem — den som är löjlig är därför den som försvarade maskrosvinet. Jag kan instämma med Lennart Nilsson när han säger att visst är det bra att ha goda bostäder och att man försöker göra det bra för folk. Men sedan kommer han in på den här prylfilosofin och säger: ge folk prylar och pengar, så super de inte — vilket är helt missledande. Det har alltid varit så att de bäst situerade, dvs. de som har haft goda bostäder och haft det bra här i livet, har druckit mest. Det var inte de rika människorna som startade nykterhetsrö relsen när de den 5 november 1879 marscherade upp för att bilda den första nykterhetslogen i Sverige, utan det var de fattiga. Om Lennart Nilsson har studerat sitt eget partis historia, så har han sett att det var arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och till stor del också landsbygdens folk som motarbetade användningen av alkohol, fastän vägarna har blivit litet andra och man åtminstone inom vissa av partierna nu inte företräder samma idéer. Nej, det är så att själva existensen av dessa kemikalier predestinerar folk att dricka, även de som har det bra ställt i livet. Det har nämnts om de ekonomiska problemen i samband med snabbvin. I en motion står det att snabbvinstillverkning skulle vara ”en typisk hobbyverksamhet”. Skatteutskottet sade att det i ett fall t.o.m. kunde röra sig om så mycket som 20 miljoner liter färdigt vin, och siffran 10 miljoner liter har nämnts. Det är mycket i båda fallen. För att göra en jämförelse, så är det lika mycket vin som köps i alla Stockholms systembutiker under tre kvartal; det är alltså inte så litet. Dessutom baseras denna kvantitet nästan helt och hållet på importerade varor. Den gamla idén att tillverka vin av frukt och bär har nästan helt blivit bortglömd, och man har i stället skaffat in råvaror från andra länder. Detta är några av de synpunkter som jag tycker bör beaktas. När Lennart Nilsson sedan talar om inkomster från alkoholförsäljningen bör han observera vart de slantar går som kommer in från denna. Tänk då på vad skatt är! Skatt är en överflyttning av pengar från individen till stat och kommun. Men Sverige lär totalt inte förlora under 25 miljarder kronor om året på grund av uteblivande från arbete, större antal olycksfall och den jättelika sjukvård som läkarna börjar bli alltmer besvärade av. De slantarna skall vi nog, som Gabriel Romanus mycket riktigt sade, betacka oss för. Jag vill sluta med att säga att om nu inte propositionen skulle bifallas, så bör ni som tänker rösta för avslag på den spekulera över vad som kommer att hända sedan. Vad innebär ett avslag på propositionen? Jo, det är klart att alla dessa kommersiella intressen, dessa geschäftmakare som inte bryr sig om hur det går med Sveriges ungdom — kommer att ta detta som ett tecken på att det är fritt fram för dem nu. Jag befarar att det efter detta beslut blir en reklam för snabbvinsatserna som ni inte har kunnat föreställa er. Eftersom man har fått den svenska riksdagens tillåtelse att fortsätta med snabbvinsatserna är det ju bara att köra fram och fortsätta att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är det som jag befarar kan hända. Jag hoppas det inte kommer att ske, meningen vet ju hur mycket alkoholliberalismen kommer att breda ut sig nu. Därför yrkar jag givetvis bifall till reservationen.
Fru talman! Torsten Bengtson beskärmar sig över att vi moderater i skatteutskottet har gått emot våra egna statsråd genom att motionera och i utskottet också yrka avslag på propositionen. Som Torsten Bengtson och alla andra vet skär alkoholfrågorna rakt igenom partilinjerna. Det har alltid varit fri röstning i de frågorna. Sedan säger Torsten Bengtson att minskningen av konsumtionen har varit si och så många procent för de olika varuslagen. Det kan ju vara glädjande, men vad beror det på? Jo, det beror naturligtvis på prishöjningarna. Men hur vet Torsten Bengtson att konsumtionen av alkohol har minskat i samma utsträckning. Wiggo Komstedt har tidigare i debatten i dag efterlyst vart all den jäst tagit vägen som man inte kan redovisa. Är det inte fara värt att om priserna på Systembolagets produkter stiger alltför mycket, så kommer i stället hembränningen in i bilden, och den är mycket svår att bekämpa. Priserna är alltså ett tveeggat svärd, och jag tror inte att man kan dra de slutsatser som Torsten Bengtson gjort, nämligen att Sverige blivit så mycket nyktrare bara därför att en viss minskning av Systembolagets försäljning ägt rum. Slutligen konstaterar jag med beklagande att Torsten Bengtson uppenbarligen vill socialisera hela bryggeriindustrin och att han indirekt kallar dess företrädare för geschäftmakare, eftersom de tillhandahåller produkter, som Torsten Bengtson anser vara skadliga för människor.

Fru talman! Ibland får man beundra människor som vet bäst, som kan allt och som säger att bara det blir som de vill så är alla problem lösta. Det låter här precis som om vi som företräder majoritetslinjen i utskottet inte bryr oss om Sveriges ungdom. Det är ungefär det som Torsten Bengtson säger. Däremot säger han inte ett ord om de kommersiella krafter som styr det här samhället i dag. Det är ju de krafterna som medverkar till att ungdomarna slås ut, inte spriten i sig. När det går mängder av ungdomar på torget utanför det här huset kan det bero på att de inte fått chansen här i livet. Det kan bero på att de haft trassliga hemförhållanden och dåliga bostäder. Det har i den här diskussionen talats mycket om att göra sig löjlig. Det är ett återgivande av vad många människor i det här samhället tycker om vårt agerande i dessa frågor. Detta medverkar till att folk i seriösa frågor inte tar oss på allvar. Jag har hävdat att det krävs helt andra åtgärder för att rätta till problemen, och där är arbete och bostad det grundläggande. Det är vidare viktigt att människor inte skall behöva uppleva ensamhet, osv. Det är åtgärder i den riktningen som måste till. Sedan kan man naturligtvis som Torsten Bengtson gör laborera med statistik om olika procentsatser, osv. Men jag tror att det är så att när mellanölet fanns var det vanliga människor som när de kom hem från jobbet drack en mellanöl till maten. När mellanölet togs bort gick ungdomarna till pubarna. Vi som kanske någon gång går in på en pub ser att det är ungdomarna som finns där. De dricker i dag starköl på Centralens restaurang och allt vad det nu heter. Det är lätt att slinka in och dricka en öl. Industriarbetaren däremot kan inte dricka mellanöl när han kommer hem från jobbet, utan han dricker i stället klass II. Det är väl i och för sig bra. Man kan naturligtvis hålla på och laborera med statistik hur som helst, men det leder ingenstans. Vad det handlar om är att man måste ta itu med de grundläggande problemen i samhället. Det klarar inte Torsten Bengtson och hans medarbetare i den borgerliga regeringen.

Fru talman! Man gör inte en dålig sak bättre därför att man anför någonting ännu sämre. Det är det som förekommit i debatten i dag. För att ursäkta sig för att man inte vidtar några åtgärder anför man hembränningen och annat sådant, något som vi som talar för reservationen sannerligen inte har förordat. Men det blir inte alls någon förbättring, när det gäller framställning av snabbvin hemma, genom att det anförs att hembränningen finns. Knut Wachtmeister säger — Wiggo Komstedt har också varit inne på det — att man rent av skulle kunna ha ett lägre pris. Nu kostar en butelj brännvin 86:25 kr., varav 6:25 kr. är tillverkningsoch distributionskostnader och 80 kr. är skatt. Jag undrar just om en sänkning av priset till 50 kr. skulle inverka så värst mycket på hembrännaren. Han skulle fortsätta på samma sätt ändå. Jag tror att det är dåliga råd som man här försöker ge. Det är tvärtom så att prisinstrumentet har visat sig vara effektivt. De som är intresserade kan läsa den av Industriförbundet utgivna boken Dryckeskonsumtionen i Sverige, plus en del annat som kommit fram senare. Där finns fakta om vad det här egentligen betyder prismässigt. Vad jag sade till Knut Wachtmeister om regeringen innebar inte att jag ville förmena någon att ha en egen åsikt. Jag sade att om ni tycker att det är en bagatell, så är det förvånande att ni så ivrigt talar för och motionerar om saken. Hade det varit en bagatell, så hade ni kunnat låta det passera utan motioner och tal. Det är klart att vi skall socialisera bryggerierna. Det råder väl inget tvivel om det. Är man konsekvent skall man naturligtvis lägga hela alkoholhanteringen i statens hand. Det vill jag för min del ge klart besked om, ifall Knut Wachtmeister tvivlar på vad jag har för mening på den punkten. Lennart Nilsson sade att Torsten Bengtson påstår sig veta allt. Att äta är detsamma som att svälta, bara tvärtom. Jag poängterade att man inte vet allt i denna fråga. Det är mycket svårt att finna en kungsväg när det gäller att komma till rätta med alkoholproblemen. Därför betonade jag att man måste vidta en hel del åtgärder. Man måste ta bort mellanölet, förbjuda snabbvinstillverkningen osv. På det sättet når man resultat. Jag betonade kraftigt, och det framgår av protokollet, att det är mycket betydelsefullt med alla sociala åtgärder som vi kan vidta. Men därmed löser man inte hela problemet. Vi måste också ta itu med de kemikalier som gör människor berusade och som förstör dem på många sätt. Det är inte, som Lennart Nilsson säger, så att man kan ägna sig åt ett sådant här prylfilosoferande och säga att bara man ger dem det och det så super de inte.
Fru talman! Jag har inte bagatelliserat problemen. Jag har inte ens använt det ordet. Jag har bara sagt att den alkoholmängd som konsumeras i form av snabbvin endast utgör någon eller några procent av den totala konsumtionen och att det nu inte är något större problem. Den uppfattningen delas i debatten av Erik Wärnberg. Jag beklagar att Torsten Bengtson vill socialisera bryggeriindustrin. Då vill han förmodligen också socialisera restaurangnäringen, för även den profiterar ju på folks dryckesvanor.

Fru talman! Man behöver inte sträcka sig så långt att man säger att restaurangnäringen för den skull skall socialiseras. Jag hoppas att det inte är så att alkoholdryckerna är huvudsaken för restaurangnäringen utan att den också har andra uppgifter. Jag har inte fört fram några förslag om att restaurangnäringen skall socialiseras.

Fru talman! I den här debatten har man buntat ihop alla moderater. Ömsom kallar man dem moderater, ömsom reservanter. Det talet vill jag reservera mig mot, för det finns de som tycker annorlunda. Jag är väldigt angelägen om att frågan avdramatiseras. Dels får man inte sprida löje över den, dels får man självfallet inte i inläggen tolka in den meningen att vi tror att vi med den här reformen löser samhällets svåra alkoholproblem. Och det kan inte sägas nog ofta. Vi anser vidare att detta är enliten detalj isammanhanget, en liten — men ändå väsentlig — bricka i spelet. Med tanke på de förhållanden som finns i samhället har vi anledning att använda alla de brickor som vi kan använda. Jag trodde att Torsten Bengtson skulle föra fram sin gamla goda tes om att missbrukarna kommer ur brukarnas led. Det är ju helt riktigt. När denna verksamhet legaliseras, när den får fortsätta att förekomma i hemmen blir snabbvinet många människors första kontakt med alkoholdrycker. Den första kontakten är alltså ett hyggligt bruk åv ett dåligt vin, och sedan går man vidare. Detta är således inte en oväsentlig fråga. Med stor förtjusning, fru talman, skall jag rösta för regeringens förslag.

Fru talman! Torsten Bengtson var så grovt orättvis mot denna kammares ledamöter att det inte bör få stå opåtalat. Han sade att även de som alltid är raskt villiga till nya förbud, förbjuder stiletter och andra mordvapen, förbjuder gående mot rött ljus osv., så fort det kommer till alkohol anser att alkoholfloden fritt skall få flöda. Så sade Torsten Bengtson. Det finns ingen i denna kammare som har rekommenderat något sådant. Sverige har faktiskt några av världens strängaste alkoholrestriktioner, och nästan alla har införts i stor enighet. Det finns ingen som vill låta alkoholfloden flöda fritt — det är lögn och grovt förtal, Torsten Bengtson, om man säger det till denna kammare. Själv kommer jag att rösta med utskottsmajoriteten mot det föreslagna förbudet mot snabbvinsatser, och jag gör det av renodlat alkoholpolitiska skäl. Jag tror att även Torsten Bengtson medger att jag inte har varit särskilt rädd för att ställa upp för nya restriktioner. Vi hjälptes åt på sin tid att få bort mellanölet. Jag anser alltjämt att det var en riktig gärning vi begick och att utvecklingen har givit oss rätt på de begränsade områden som i varje fall jag den gången åberopade när det gällde de allra yngsta. Jag talade, som kammarens ledamöter kanske kommer ihåg, på den tiden aldrig om ungdom utan om barn. Jag tror att det beslutet var ett riktigt steg och att utvecklingen har gett oss rätt. Jag har heller aldrig sagt att vi inte skall acceptera små åtgärder. Jag har sagt att vi kan bli tvungna att lägga pussel med bokstavligen talat hundratals små åtgärder för att få fram en helhet som är acceptabel. Men alla åtgärderna skall dra åt rätt håll. Jag är övertygad om att det lilla förbud som man vill införa i dag drar åt fel håll. Det är alkoholpolitiskt negativt — inte ens i ringa utsträckning positivt. Därför vill jag inte vara med om det. Först och främst anser jag att det föreslagna förbudet över huvud taget inte riktar sig mot missbrukarna. Det har ingen heller hävdat, såvitt jag vet. Man når icke missbrukarna med detta förbud. Vi kallar de här satserna för snabbvinsatser. För alkoholmissbrukarna är de icke snabba utan alldeles för långsamma. Det tar, om jag förstår Gabriel Romanus rätt, tre veckor att få satsen färdig. Så lång tid som tre veckor är helt ointressant för missbrukarna. Vi har sedan länge en hembränning i det här landet — det behöver vi inte dölja. Men det är inte alkoholmissbrukarna som bränner hemma. Missbrukarna, alkoholisterna, är hembrännarnas kunder. Det är inte de som är hembrännare. Det ligger i sakens natur att vad de svåra alkoholmissbrukarna saknar är den sortens tålamod och långsiktighet som hembränning och tillverkning av vin även med snabbvinsatser kräver. De har inte det tålamodet. För den gruppen är alltså detta med snabbvin ointressant. Jag tycker som Knut Wachtmeister att än så länge ingenting har förebragts som tyder på att vi av hänsyn till speciellt ungdomen skulle gå den föreslagna vägen. Det är riktigt att vi i en enkät har fått fram att en betydande del av ungdomar mellan 18 och 24 år någon gång under det senast förflutna året har smakat hemgjort vin, framställt med hjälp av snabbvinsatser. Det enda vi kan gissa om hur den gruppen är sammansatt är att den till en del omfattar rena engångsföreteelser. I gruppen ingår alltså de som någon gång har blivit bjudna på ett glas snabbvin. De har, får vi förmoda, hederligt uppgett det i enkäten. De är faktiskt t.o.m. om de är ganska unga, i detta sammanhang rätt ointressanta. Det är inte engångsdrickningen en gång om året som är intressant. Sedan är det alldeles säkert en betydande del med alkoholproblem. Det enda vi vet även om dem är att de har sagt att de någon gång under året har druckit snabbvin. Det skulle kunna vara en gång hemgjort snabbvin och 100-150 gånger under året annan sprit och annat vin. Undersökningen säger ingenting om det. Det sannolika är att det förhåller sig på det sättet. Jag tror också att det i allt vårt förbjudande är viktigt att vi, där vi så kan, lämnar en säkerhetsventil eller ett andningshål öppet för människors företagsamhet. Om vi verkligen vill upprätthålla de viktiga restriktionerna tror jag inte att vi vinner någonting med att systematiskt jaga även de allra minsta smyghålen. Jag tror att vi vinner motsatsen till det vi eftersträvar. Därför vill jag ha starkare skäl än dem som förebragts här i dag och i den debatt som har förevarit innan jag tror att detta förbud är meningsfullt. Jag tror tyvärr att det skulle motverka det avsedda syftet. Den dag kan komma då vi får göra någonting åt snabbvinerna, och då kommer Torsten Bengtson och många andra att med all rätt stå och upp och säga: Vad var det vi sade? Hade vi inte rätt? Hade det inte varit bättre att stämma i bäcken eller i ån eller i rännilen — för att nu ställa något mer verkningsfullt ord mot Torsten Bengtsons flod? Jag måste ha något skäl som tyder på att åtgärden är meningsfull innan jag röstar för att genomföra den. Det blir en ny maskrosdebatt. Den gången var det en skröna; riksdagen har aldrig förbjudit maskrosvin. Riksdagen har varken förbjudit eller tillåtit maskrosvin. Det har Torsten Bengtson rätt i, därför att det går helt enkelt inte att göra vin av maskrosor. Det är en skröna som gått igenom massmedia. Men den här gången är det faktiskt sant att riksdagen planerar ett förbud, som man hoppas skall bli effektivt. Och jag är rädd för att det faktiskt gör mer skada än nytta — genom att undanröja en del av det förtroende för politiken som ändå är svårt att upprätthålla.
Fru talman! Nils Carlshamre har en positiv inställning till att lösa alkoholpoblemen, det är jag den förste att betyga. Och det är aktningsvärt att han medverkade när vi drog in mellanölet. Jag skall inte alls polemisera emot honom. Han hade ändå vissa tankar om att det kunde vara litet farligt att tillåta snabbvinsatserna. Nu får vi se hur det blir i fortsättningen. Om förslaget inte vinner och om det sedan blir våldsam reklam och försök att sälja mer får vi väl taitu med frågan igen — och jag förmodar att Nils Carlshamre då är positiv till förbud. Sedan vände sig Nils Carlshamre mot mitt uttryckssätt att alkoholfloden flödar fritt och sade att det var överdrivet. Jag kan gärna rätta till mitt uttalande på den punkten. Jag beklagar bara att Nils Carlshamre kom till slutsatsen att han inte nu skall rösta på reservationen.
Fru talman! Jag har stor respekt för Nils Carlshamres uppfattning i alkoholpolitiska frågor. Men jag tycker inte att de alkoholpolitiska skäl som han här anförde för att stödja utskottet var särskilt starka. Han anförde två skäl. Det ena var att frågan om snabbvinet inte rör missbrukarna, därför att de inte har tid att vänta i tre veckor. Men det finns väldigt mycket inom alkoholpolitiken som är förebyggande, som syftar till att nedbringa den totala konsumtionen. Dit hör åldersgränsen, dit hör försäljningsmonopolet och dit hör prispolitiken. Och snabbvinerna innebär ett kringgående av alla de tre sakerna: det finns ingen åldersgräns, det finns vinstintresse och det är mycket billigare än vin på Systemet. Att tillåta snabbvinerna innebär därför att underminera grundvalen i den alkoholpolitik som vi har varit ense om. Nu kan man säga att snabbvinerna ännu inte har så stor omfattning, det är bara 10 miljoner liter. Det är rätt mycket, men det är klart att det kan bli mer. Frågan är bara hur mycket det skall bli innan vi ingriper. Jag tycker det är bättre att ingripa nu. Det andra skälet som Nils Carlshamre anförde var att undersökningen av ungdomens vanor inte visade hur ofta ungdomarna dricker sådant här. Nej, det är klart att den undersökningen inte är fullständig, men tendensen är klar. Den visar att snabbvin är vanligast i den yngre åldersgruppen -— till skillnad från den föreställningen många har, nämligen att snabbvin är någonting för de etablerade, som vill ha litet vin till maten. Jag vill komplettera undersökningen med vittnesbörd från folk som arbetar med ungdomar. Senast i dag har jag — som jag tidigare refererade, men Nils Carlshamre kanske inte var inne då — träffat folk som är aktiva i Hem och skola och som sysslar med missbruksfrågor. De säger att de som påstår att ungdomar inte befattar sig med snabbvin inte vet vad de talar om. Nils Carlshamre åberopade mellanölet. Det misstag vi gjorde när vi införde mellanölet tog väldigt lång tid att reparera, därför att mellanölet blev etablerat. Snabbvinerna är ännu inte så etablerade. De är ingen obetydlighet, men de är fortfarande inte så etablerade att det är svårt att inskrida mot dem. Låt oss då dra lärdom av historien med mellanölet och inte skaffa oss samma problem en gång till genom att låta utvecklingen — som innebär ett klart kringgående av de principer vi har varit överens om — gå så långt att det blir svårt att reparera skadorna! Den vädjan skulle jag vilja rikta till kammarens ledamöter. Vi var 1977 överens om att den hemtillverkning som skulle tillåtas skulle vara tillvaratagande av frukter och bär, medan snabbtillverkningen med essenser och extrakt förbjöds. Nu har man på rent kommersiella grunder kringgått det förbudet — det råder ingen diskussion om att det här är ett rent kringgående av det beslut riksdagen fattade 1977. Frågan är då: Varför skall vi acceptera det? Har det blivit något fel på de principer som vi då beslöt följa om försäljningsmonopol, prispolitik och åldersgränser, eftersom vi inte längre skall hålla på dem? Jag tycker inte det. Jag är djupt oroad för effekterna om vi skall vänta tills skadeverkningarna är uppenbara innan vi inskrider mot snabbtillverkningen.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 1980/81:24 avhandlar främst beskattning av uppfinnare. Behandlingen i skatteutskottet är föranledd av fem motioner, varav fyra gäller uppfinnarna och deras besvärliga skattesituation. Den femte, som har lämnats av Kerstin Göthberg och mig, har nr 1980/81:1149 och gäller vanliga löntagares förslagsrätt och förslagsverksamhet i deras tjänsteutövning. Den förslagsverksamheten förekommer också i normalt organiserad form här i riksdagen. Och detta är definitivt inte en uppfinnarfråga! Som alla vet, är det mycket sällan som de anställdas förslagsverksamhet omfattar uppfinnarfrågor. Om en anställd föreslår bättre arbetsrutiner eller anskaffning av vissa hjälpmedel eller andra anordningar som kan underlätta arbetet och ge ökad ekonomisk vinst åt företaget eller arbetsgivaren, så är detta ytterst sällan en uppfinning. Men det är ändå en förslagsaktivitet, som ibland uppmuntras bl.a. genom kontant ersättning av engångskaraktär. Tidvis görs också propaganda för att aktivera de anställda till att avge förslag som de genom sin tjänsteutövning eller genom allmän kunskap, uppmärksamhet etc. har god möjlighet att utarbeta. Av olika skäl har det inte alltid varit så stor benägenhet från de anställdas sida att bidra med förslag till arbetsgivaren eller till de lokala förslagskommittéerna. Det har tydligt framkommit att en av orsakerna härtill är att den förhållandevis blygsamma ekonomiska ersättningen för förslagen blir så kraftigt reducerad genom beskattningens marginaleffekt. Man kan ju fundera över det berättigade i att exempelvis ett samhällsnyttigt förslag till förenkling av arbetsrutiner — som bl.a. kan spara in kostnader för stat och kommuner — dessutom skall tillföra stat och kommuner 60-70 960 av förslagsställarens tillerkända ersättningsbelopp, medan förslagsställaren själv bara får 30-40 20 därav. Om sådana ersättningsbelopp skulle vara skattefria, kan det antas att förslagsfrekvensen skulle öka avsevärt. Och staten får ju ändå inga skatteinkomster för förslagsidéer som aldrig kommer fram på grund av den ogynnsamma skatteeffekten. Det kan väl därför anses vara fullt berättigat att man skattebefriar förslagsarvoden som är av engångskaraktär och har behandlats och godkänts av lokala förslagskommit téer och företagsnämnder och där ersättningsbeloppet överenskommits i "samråd och efter vedertagna regler och värdeberäkningar. Det är alltså den sortens ekonomiska ersättning som vi föreslår till skattebefrielse. Motionen förefaller att ha uppmärksammats av personalföreningar, personaltidningar och sådana enskilda anställda som brukar vara intresserade av förslagsverksamheten. Men skatteutskottets betänkande innehåller inte ett enda uppmuntrande ord om att just detta ärende ens kommer att behandlas i fortsättningen. Beträffande kulturarbetare och uppfinnare hänvisar man till kulturskattekommitténs utredning. I utredningsdirektiven finns emellertid inte ett spår av den i motionen avsedda förslagsverksamheten. Vid närmare förfrågan har jag inte heller kunnat finna att förslagsverksamhetens beskattning på något betydande och verkningsfullt sätt kan inrymmas i kulturskattekommitténs utredningsarbete. Det är inte tillräckligt att bara säga att man förutsätter att ärendet skall behandlas tillsammans med kulturarbetaroch uppfinnarfrågorna. Om skatteutskottet hade velat beakta motionen litet bättre, hade man ju lämpligen tillfogat några rader i betänkandet om att frågan borde inordnas under kommitténs arbete. Som situationen nu är kan det bara konstateras att skatteutskottet har behandlat den här motionen — och därmed alla som berörs av motionsärendet — med betydligt mindre engagemang än frågan egentligen borde vara värd. Fru talman! Jag har inget yrkande nu, men kommer naturligtvis att återkomma i ärendet i andra sammanhang.
Fru talman! Skatteutskottet har inte tagit ställning till frågan om man skall ha skattebefrielse helt eller delvis för förslag som lämnas in eller om man skall anse sådana som en del i arbetet och beskatta dem på vanligt sätt. Men vi har förutsatt att saken behandlas i samband med uppfinnares, konstnärers och kulturarbetares beskattning, och sker inte det får vi naturligtvis behandla den särskilt vid ett annat tillfälle. Då herr Gernandt inte hade något yrkande har jag inte heller något annat yrkande än om bifall till skatteutskottets hemställan.
Fru talman! Jag har hört herr Wärnbergs uttalande med anledning av betänkandet, och jag tycker inte att det är mycket mer att säga i ärendet än att jag hoppas att mitt lilla inlägg och herr Wärnbergs yttrande, som nu har förts till protokollet, skall vara till någon ytterligare liten hjälp för att ärendet skall nå fram till en lycklig lösning för de människor som är intresserade av frågeställningen.

Fru talman! Så sent som den 11 december 1980 förde vi en debatt om slopande av mervärdeskatten för vissa hyresoch bostadsrättslägenheter. Vårt krav på ett slopande av denna skatt har vi under den allmänna motionstiden i år återkommit med. Vårt krav på momsbefrielse har vi framställt för att stimulera ett högre bostadsbyggande. Men en momsbefrielse från februari 1981 till årets slut skall ses som endast en åtgärd bland många andra för att klara det behov som finns och för att uppehålla en god bostadsplanering. Den borgerliga majoriteten har gjort det väldigt lätt för sig. På sex rader i utskottsbetänkandet motiverar man sitt avstyrkande med att det inte har framkommit några nya omständigheter som kan leda till ett ändrat ställningstagande. Fru talman! Jag sade att utskottsmajoriteten har gjort det lätt för sig, men det kan väl inte vara så att man är helt omedveten om vilka stora problem man har skapat inom bostadsförsörjningen och alla de konsekvenser som det medför? Regeringens sparpaket och ytterligare räntehöjningar sedan den 11 december 1980 får väl anses vara tillräckliga omständigheter, som bör leda till ett ändrat ställningstagande. De har medverkat till att ytterligare förvärra situationen. Om jag tyder Gösta Bohmans finansplan rätt anser han att det är tillräckligt med ett byggande av 35 000-40 000 bostäder under budgetåret. Och så sent som för några dagar secan uttalades att det inte är samhällsekonomiskt att bygga bostäder. Detta kan det råda delade meningar om. Men vi kan inte nedrusta bostadsbyggandet för att vi har en kärv ekonomi. Många anser att bostadsbyggandet är en mycket viktigt motor i samhällsverksamheten. Det måste därför bero på bristande vilja och likgiltighet från regeringens sida att den inte klarar de höga nyproduktionskostnaderna, som får till följd ett för lågt byggande. Bostadsstyrelsen lämnade för en kort tid sedan en rapport om att bostadsbyggandet under 1981 kommer att stanna vid ungefär 40 000 bostäder. Risk finns för att den siffran är för optimistiskt tilltagen. Samtidigt anmäler bostadsstyrelsen att det behövs ca 60 000 lägenheter för att trygga behovet. Från socialdemokratisk sida har vi sedan 1977 lämnat ingående och väl motiverade förslag för att förbättra bostadssituationen — dock utan framgång. Jag skall inte upprepa våra krav, men vår reservation vid detta betänkande får ses som en åtgärd i en åtgärdskatalog. Krisen inom bostadsbyggandet börjar nu bli så besvärande att den håller på att slå ut vårt moderna produktionssystem för byggmaterialindustrin. Snickerifabriker och andra produktionsfaktorer inom bostadssektorn nedläggningshotas på löpande band. Samtidigt vet vi att yrkeskunnandet hos alla de människor som nu lämnar byggnadsbranschen kommer att behövas i framtiden. Det är därför upprörande med den kapitalförstöring som nu sker på grund av regeringens oförmåga att hantera problemen. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid betänkandet.

Fru talman! Det är inte mer än knappt tre månader sedan frågan om byggmomsens slopande debatterades i riksdagen, som Bo Forslund sade. Det som inträffat sedan dess är bl.a. att slutfacit för regeringens låga aktivitet beträffande bostadsbyggandet har kunnat avläsas. Det är en skrämmande utveckling, framför allt för alla bostadssökande, för alla dem som inte har en bostad, för alla de ungdomar som inte längre anser sig vilja bo kvar hemma hos föräldrarna. För alla dessa ter sig regeringens brist på aktivitet på bostadspolitikens område som katastrofal. I stället för att öka bostadsbyggandet till nödvändiga 70 000 lägenheter per år mäktar regeringen inte ens att hålla sina egna snålt tilltagna mål. Endast 45 000 lägenheter färdigställdes förra året — detta om man gör den mest positiva tolkningen. Det är alltså en klar brist på ca 25 000 lägenheter eller motsvarande mer än hälften av vad som byggdes. Den struktur som har tagit överhanden är att det byggs i huvudsak egnahem, vilket medför att flerfamiljshusens andel sjunker betänkligt. I vissa storstadskommuner har det t.o.m. inneburit att ca 90 Zo byggs i egnahem. Samtidigt med ett ökat bostadsbyggande skapas också ökad sysselsättning för övrig industri i landet. Ett byggjobb ger mellan två och tre jobb i övrig industri. Men inte heller ett argument för att minska arbetslösheten biter på den kallsinniga regeringen. Den bryr sig varken om de bostadslösa eller de arbetslösa. Det har också klart redovisats vid flera tillfällen. Att det sedan är ungdomen som drabbas värst spelar tydligen inte heller någon roll för regeringen. De allmännyttiga bostadsföretagen tillskapades en gång i tiden för att skapa förutsättningar för kommunerna att ta det bostadspolitiska ansvar som utkrävdes. Den socialt oacceptabla segregering som bedrevs — och fortfarande bedrivs av de privata fastighetsägarna — var bl.a. orsak till allmännyttans tillkomst. Men även hyressättningen var en betydande del i detta sociala ansvar som krävdes. Genom den sociala insats som allmännyttan gör genom att inte föra en segregationspolitik inom boendet har denna åsamkats högre förvaltningskostnader än för motsvarande privata fastighetsägare. Detta bör och måste på något sätt kompenseras. Vpk har lagt fram en rad förslag, vilka som helhet ger stöd just för ett allmännyttigt boende till rimliga kostnader. En del i denna politik är just slopandet av byggmomsen för allmännyttan. Vi anser att det är just på detta område som stöd bör sättas in, och vi är inte överens med socialdemokraterna om att byggmomsen skall slopas för alla fastigheter. Vi är dock naturligtvis av den uppfattningen att det är bättre med en totalt slopad byggmoms än att den skall kvarstå oförändrad. Ett riktat stöd till allmännyttan, som vpk-förslaget innebär, medför en möjlighet till lägre hyressättning på hela hyresmarknaden, genom att hyressättningen i allmännyttan också är vägledande för hyressättningen i de privata fastigheterna. Det blir alltså till förmån för alla hyresgäster. Det påstående som skatteutskottet gör, att vpk-förslaget skulle erfordra en ändring och omprövning av hela hyreslagstiftningen, är osant och oriktigt. Civilutskottet har i sitt yttrande varit mer nyanserat och inte gjort ett påstående av den arten. Man ställer sig gärna frågan om det möjligen kan bero på att civilutskottet vet vad det handlar om. Vpk:s förslag kommer inte att bli speciellt kostnadskrävande. Vi har beräknat att inkomstbortfallet för staten blir ca 250 milj.kr., vilket vi dock kompenserar — och mer än så — genom bl.a. förslag till skärpning av reglerna för beräkning av realisationsvinst vid fastighetsförsäljning och den beskattningsformen.

Allt detta finns det möjligheter att genomföra genom att aktivt stödja samhällsägda bostäder, och det är det som vpk ställer upp för. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Fru talman! När man nu har lyssnat till Bo Forslunds och Tommy Franzéns inlägg kan man inte finna att det framkommit något nytt i denna fråga sedan den behandlades och var föremål för debatt i kammaren hösten 1980 som kan leda till att man ändrar ställningstagande. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Det är tydligt att denna regering inte ser så allvarligt på den rådande bostadssituationen. Jag vill säga till Ewy Möller, att om regeringen skall fortsätta med den bostadspolitik som den nu för måste man också ta med i beaktande vad den arbetslöshet som råder kostar och som accelererar med mycket snabb fart. Vad kostar inte produktionsstopp i redan gjorda investeringar? Vad kostar inte utslagningen på bostadsmarknaden? Konsekvenserna blir således mycket stora och kostar också mycket pengar för samhället. I december månad, när vi hade den föregående debatten, tog jag ett enda konkret exempel från min egen bygd, nämligen Gullfiber. Det är en ny produktionsanläggning, där vid årsskiftet 100 anställda permitterades. Tre månader senare får ca 75 anställda lämna företaget. Väntar vi tre månader till kan situationen ytterligare förvärras, och man kan på goda grunder räkna med ytterligare permitteringar. Detta är, Ewy Möller, den krassa verkligheten, och jag kan räkna upp företag efter företag i samma situation. Regeringens passivitet — som också har visat sig här genom utskottets talesman — får således oanade konsekvenser, inte minst för de stora ungdomsgrupper som väntar på att få bostad.
Fru talman! I sitt första anförande sade Bo Forslund mycket riktigt att utskottet avfärdade våra motioner på några få rader. Jag skulle vilja instämma i det samtidigt som jag konstaterar att utskottets talesman avfärdade våra argument med ännu färre ord. Något försvar för den skrivning i utskottets betänkande beträffande ändring av hyreslagstiftningen som jag betecknar som felaktig förekommer inte från utskottets talesman. Det är möjligt att man från utskottets sida, som jag antydde i mitt första anförande, kanske inte behärskar frågan om hyreslagstiftningen och att man därför inte vågar gå in på frågan. Civilutskottet har ju i sitt yttrande varit avsevärt mer nyanserat. I övrigt tycker jag att denna debatt — även om ”debatt” kanske är väl mycket sagt — förefaller ha vissa likheter med debatten den 11 december förra året. Talesmannen för utskottet var inte heller den gången speciellt benägen att diskutera slopandet av byggmomsen. Jag vet inte varför man från regeringens och utskottsmajoritetens sida är så knapphändig i sina yttranden och inte vill diskutera byggmomsens slopande. Har man inga sakargument eller vad är orsaken? I vart fall får jag lätt den föreställningen efter att ha läst protokollet från debatten den 11 december och efter att ha hört utskottets talesman här i dag. Regeringen utlovade 60 000 lägenheter förra året, och det blev maximalt 45 000. Har regeringen och utskottsmajoriteten funderat något på varför det blev på detta sätt? I så fall vore det bra att få besked om vilka analyser man har gjort av orsakerna. Ett slopande av byggmomsen skulle, som vi ser det, stimulera till byggande av flera lägenheter. Framför allt skulle det ge snabba effekter, och det är också enkelt att genomföra.
Fru talman! Jag anser att det inte har tagits upp något nytt i debatten — allt detta debatterades så sent som i december förra året. Därför vidhåller jag att det inte framkommit något som kan ändra utskottets ställningstagande i frågan.

Fru talman! Det här visar ju hur fftämmande man är för verkligheten och att utskottsmajoriteten och regeringen inte inser att det råder mycket stora problem i samhället på grund av den vidriga bostadspolitik man för. Debatten i den här kammaren ger vid handen att moderaterna har tagit över också bostadspolitiken inom regeringen, och det tycker jag är mycket beklagligt. Den sociala bostadspolitiska målsättningen har vi i alla fall tidigare varit rätt eniga med folkpartiet och centerpartiet om, och det är beklagligt att dessa partier överlåter åt moderaterna att föra deras talan. Jag tycker att allvaret i den rådande situationen visas av att byggbranschen tillsammans med fackförbunden går ut i stora annonskampanjer och helt enkelt demonstrerar hur besviken man är på regeringen och framför allt hur förtvivlad man är och med vilken stor oro man ser på framtiden. Vi kräver att ni tar till vara de synpunkter vi framför i den här kammaren och tar hänsyn till de åtgärder vi presenterat i en åtgärdskatalog.
Fru talman! Jag kan inte annat än göra den reflexionen, när jag hör Ewy Möller, att det finns ett talesätt som lyder: En blind höna finner också stundom ett korn. Men här har regeringens företrädare och utskottsmajoriteten tydligen inte funnit ett enda korn, trots allt som skett sedan frågan debatterades den 11 december förra året. Jag vill bara konstatera att regeringen och utskottsmajoriteten inte vågar ta en debatt om det här utan avfärdar frågan genom svepande uttalanden om att inget nytt har inträffat.

Fru talman! Det som Bo Forslund och Tommy Franzén har sagt här är inte sanning. Regeringen är inte ointresserad av dessa frågor. Att målet för bostadsbyggandet, som det står angivet i budgetpropositionen, inte uppnås är oroande. Det sade bostadsminister Friggebo här i kammaren i går som svar på en fråga, och hon sade också att man håller på att analysera det och att man överväger åtgärder. Det som här debatterats — ett slopande av byggmomsen — är något annat. Det är nämligen fråga om vilken effekt detta skulle ha. Först och främst är byggmomsens slopande en dyr åtgärd och ingen lösning på problemet. Det som nu behövs är att vi får fram de objekt som inte kommer fram. Vi har ett bostadsbyggande, men vi behöver öka detta. Den effekten uppnås dock inte genom ett slopande av byggmomsen. Från regeringens sida har man sänkt den garanterade räntan, och det skall ge effekt. Att slopa byggmomsen är en mycket besvärlig adminstrativ Nr 93 historia. Det vet vi från år 1974 och 1975, då vi slopade den. Man skall inte ta Onsdagen den till åtgärder som gör det krångligt för människorna. Om vi bara går igenom 11 mars 1981 det antal besvärsärenden som under tiden 1974-1975 fördes ända upp till regeringen, ser vi att en slopad byggmoms inte är någonting som vi vill ha Slopande av mer
bostadsrättslägen Fru talman! Visst kan vi från vårt håll också gå upp i denna debatt, om vi — heter kan tillfredsställa Bo Forslund genom att visa intresse för denna fråga. Låt mig dock säga att den reservation som socialdemokraterna har presterat inte ger underlag för en verkligt seriös debatt. I motiveringen sägs nämligen — det har också Bo Forslund framfört — att man vill slopa byggmomsen från den 1 februari till den 31 december för att stimulera igångsättandet av flerfamiljsbyggnation. Hur skall denna stimulering kunna ske? Socialdemokraterna säger i reservationens att-sats att riksdagen nu skall begära att regeringen skall komma med förslag. Vi vet att det inte går att över en natt få fram förslag. Det betyder att vi har kommit en bra bit fram i vår innan riksdagen över huvud taget kan fatta det slutliga beslutet. Vi har tidigare i olika skattesammanhang sagt att vi inte är särskilt stora vänner av retroaktiv skattelagstiftning. Hur kan då socialdemokraterna tro att vi på den korta tid som sedan återstår, kanske ett halvår, skall kunna åstadkomma någon stimulans för igångsättandet av byggnation? Alla vet ju hur lång projekteringstid som behövs för att få till stånd en byggnation av det slag som det här är fråga om. Det har sagts i debatten att det inte har inträffat något sedan förra gången | vi behandlade förslaget om slopande av byggmomsen. Men det har hänt att vi har kommit så långt fram i tiden att ett slopande nu skulle ge ännu mindre stimulans och att möjligheterna att stimulansen skulle sätta i gång någon byggnation är ännu mindre. Resultatet kommer i stället att bli att vi hamnar i den situation som vi satt i 1974 och 1975, då vi hade slopat byggmomsen. Det blir något av ett lotteri när det gäller vilka byggnadsföretag som får fördelar av den lägre momsen. Det var den stora nackdelen med slopandet av byggmomsen den gången, och det skulle det bli denna gång också. Det är ett av de verkligt starka skälen till att jag tycker att vi bör gå på utskottets linje.
Fru talman! Nu har tydligen i varje fall delar av den borgerliga majoriteten vaknat till liv. Det var skönt med ett uppvaknande på något håll, även om det inte var speciellt livfullt. | När Tage Sundkvist säger att ett slopande av byggmomsen inte skulle ge resultat tror jag att han är ute i ogjort väder. Avsikten med vårt förslag är att ge stöd och stimulans till allmännyttan för byggande i allmännyttig regi. Det | är definitivt att föredra framför de privata fastighetsintressena. Det har vi klart kunnat konstatera, inte minst under de senaste åren. 85 Tage Sundkvist säger vidare att det behövs lång projekteringstid för att åstadkomma den typ av byggnation vi här diskuterar. Ja visst, som byggnadsarbetare är jag medveten om att det är lång projekteringstid när det gäller detta slags byggnation. Men ju längre fram i tiden vi skjuter på det — som regeringen föredrar att göra — desto värre blir det naturligtvis, eftersom det blir än längre fram i tiden som ett möjligt bostadsbyggande kan komma i gång. Medan regeringen utreder — som bostadsministern talade om i går — går människor i allt högre utsträckning bostadslösa. Men det föreligger trots allt klara ahernativ som är snabba och enkla att genomföra och som också ger snabba effekter, vilket rimligtvis även för en borgerlig regering borde vara någonting att vilja försöka sig på. Det är sedan inte bara fråga om att få i gång byggnationen. Det handlar givetvis också om en förändring i stödet till allmännyttan, som i sig innebär en annan hyressättning. Som vi kan förstå och säger i vår motion får man sänkta förvaltningskostnader i allmännyttiga bostadsföretag, vilket naturligvis återverkar positivt för hyresgästerna i form av sänkning av hyrorna. Det är alltså fråga om dubbla effekter. Stödet till allmännyttan innebär ju samtidigt, som jag sade tidigare, att man minskar segregationen i boendet, som de privata fastighetsägarna sysselsätter sig med.
Fru talman! Jag har sagt tidigare att momsbefrielsen bara är en enda åtgärd i den här åtgärdskatalogen. Självfallet måste man vidta ytterligare åtgärder för att få snurr på bostadsbyggandet. Vi vet ju — enligt uppgifter från bostadsstyrelsen — att vi har behov av 60 000 bostäder. Men vi vet också att under 1981 torde byggandet knappast uppgå till mer än 40 000 lägenheter. Det talar sitt tydliga språk — att man måste göra något kraftfullt för att få i gång hjulen. Jag vill också påstå att kommunerna har en god planering. Men de törs inte gå i gång med sina projekt. Man är helt enkelt för osäker, också på grund av den ökningstakt för kostnaderna som varit rådande under senare år. Det är därför vi föreslagit en tvåårig uthyrningsgaranti, även om det förslaget inte har behandlats i skatteutskottet. Jag vill till sist säga till Tage Sundkvist: Finns bara viljan kan regeringen på mycket kort tid lägga fram ett förslag om momsbefrielse, kanske redan om någon vecka.
Fru talman! Det är riktigt att momsbefrielsen bara är en del, som Bo Forslund säger, men det är just den delen som vi diskuterar och debatterar just nu. Och jag vill påstå att med den utformning som den socialdemokratiska reservationen har kommer ett bifall till den att vara mycket litet verkningsfullt för att stimulera bostadsbyggnationen. Däremot vet vi att förslaget kommer att medverka till ökade kostnader för staten. Någonting mellan 300 och 400 milj.kr. kommer det att kosta statskassan — det har vi reda på. Och det beloppet kommer inte att hamna hos de företag som känner sig stimulerade till att sätta i gång, utan det kommer att hamna hos dem som redan förut bestämt sig för att starta byggnation under just den här tiden. Det är alltså ett rent lotteri att just de företagen får den här biten. Stimulansbiten kan knappast ha någon betydelse med de tidsgränser som det gäller här.

Fru talman! Det här inlägget skall i huvudsak vara en plädering för de två socialdemokratiska reservationerna, men jag tänkte först säga några ord om ett principiellt viktigt avsnitt i utrikesutskottets betänkande nr 19. Det gäller de kommentarer ett enhälligt utskott gör — på socialdemokratiskt initiativ — om vikten av att man verkligen tar hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna för des.k. besparingar på 50 milj.kr. i fast penningvärde som nu utreds inom UD. Utskottet skriver att besparingar inom UD är på ett direkt sätt ”kopplade till våra möjligheter att föra en lyhörd och aktiv utrikespolitik och att främja svenska intressen utomlands. I en internationell situation som präglas av ökade politiska spänningar och hårdnande kommersiell konkurrens och i ett läge där Sverige vidtar ett brett register av åtgärder för att främja den svenska exporten i syfte att på sikt nå balans i den svenska ekonomin, måste omfattningen av de indragningar som kan göras i utrikesförvaltningens verksamhet noga vägas mot de övergripande nationella intressen som kan komma att påverkas. Därför är det enligt utskottets mening angeläget att kommande förslag till besparingar inom utrikesförvaltningen relateras till en realistisk uppfattning om Sveriges framtida behov på det internationella området.” Det här betyder i klartext att utrikesutskottet varnar för att indragningar av utlandsrepresentationen kan komma att förvärra vår ekonomiska situation. De kan göra det svårare att i framtiden skapa balans i våra affärer med utlandet. Vad som i budgetministerns tabeller ser ut som en besparing kan i själva verket vara raka motsatsen — en kostnadsökning för samhällsekonomin. Därmed är det naturligtvis inte sagt att det inte kan finnas utrymme för besparingar, och där kan personalorganisationerna inom UD säkerligen hjälpa till en del i planeringen. Och man måste uppriktigt beklaga att utrikesministern i måndagens frågestund var så snar att avvisa den hjälpande hand som Sture Palm räckte ut när det gäller att spara pengar inom UD. Det bör inte vara politiska skygglappar av det slaget utan sakliga överväganden som vägleder försöken att spara pengar inom UD. Det uttalande som utrikesutskottet gör i det här betänkandet och som hela riksdagen om en stund ställer sig bakom bör naturligtvis i fortsättningen bli styrande för spararbetet inom UD. Fru talman! Det är nu tredje gången riksdagen har att ta ställning till de socialdemokratiska förslag som återfinns i reservation 1. Om vi förlorar dagens votering, så lovar vi att återkomma också en fjärde gång. Vi är förvissade om att förslaget har framtiden för sig. Det är bara att beklaga att de borgerliga bromsar. Det försenar det ytterst angelägna informationsarbetet här hemma och internationellt kring rustningsproblemen. Den borgerliga majoriteten är ju i andra sammanhang så angelägen att höja våra försvarsanslag med miljard efter miljard. De som står bakom den reaktion som nu börjar växa fram inom våra folkrörelser mot rustningsvansinnet är inte alltid så välinformerade som man skulle önska. Det blir lätt en reaktion mot det svenska försvaret, när man i själva verket är oroad av rustningsutvecklingen inom stormaktsblocken och i vissa u-länder. Jag tror helt enkelt att det vore en klok svensk säkerhetspolitik och försvarspolitik att göra de satsningar på informationsarbetet kring internationell nedrustning som vi föreslagit. Vårt yrkande går ut på att vi får ett särskilt anslag på UD:s huvudtitel benämnt Bidrag till information om internationell nedrustning. Det skall bli ett anslag som stegvis byggs upp till ett belopp motsvarande 1 promille av militärutgifterna. Vi menar att man nästa budgetår bör anslå 4 milj.kr. för det här ändamålet. Våra stora folkrörelser och andra ideella organisationer kan göra betydelsefulla insatser när det gäller att informera här hemma och internationellt kring nedrustningsfrågorna. De fackliga organisationerna, de politiska partierna, kooperationen, de religiösa samfunden och de studieförbund som är knutna till dessa folkrörelser bör stimuleras att ägna sig åt nedrustningsfrågorna i sin verksamhet. Det finns i dag ett starkt ökat intresse för fredsfrågan inom våra folkrörelser. Det gav inte minst den internationella kvinnodagen i söndags besked om. Det är närmast patetiskt när den borgerliga utskottsmajoriteten i årets betänkande för tredje gången upprepar att det inte skulle vara möjligt att finna en effektiv användning för så stora ökningar som föreslås i vår motion. Vi pekar i vår reservation bl.a. på ett nytt projekt som bör komma i fråga för bidrag från detta anslag. Ärkebiskopen har föreslagit att en internationell ekumenisk konferens kring nedrustningsfrågorna skall arrangeras i Sverige under våren 1982 före FN:s generalförsamlings andra specialsession kring nedrustningsfrågorna. Det senaste biskopsmötet ställde sig bakom förslaget, som har helhjärtat stöd från bl.a. den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Detta är bara ett exempel på vilken typ av projekt som skulle kunna främjas vid sidan av det mera vardagliga men inte mindre kostnadskrävande arbete som skulle kunna stimuleras fram, främst genom folkrörelsernas studieförbund. Argumentet att pengarna inte skulle kunna användas meningsfullt är ingenting annat än ett bevis för att de borgerliga i utrikesutskottet står ffrämmande inför vad som nu engagerar allt fler inom våra stora folkrörelser. Jag yrkar bifall till reservation 1. I reservation 2 föreslår vi socialdemokrater att anslaget till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, skall höjas med 1 milj.kr. Vi motiverar det förslaget utförligt i texten. SIPRI har nu möjligheter att bli vad som avsågs när institutet skapades i slutet av 1960-talet. Nyledning, delvis ny organisation och nya lokaler gör det möjligt för SIPRI att spela en ännu större roll än hittills i den internationella debatten i nedrustningsfrågorna. En sådan ökad insats är också motiverad när man ser hur rustningarna ökar inom stormaktsblocken och i u-länderna. Det behövs mer av sakliga redovisningar och utredningar som ger argument för dem som försöker bromsa och vända denna rustningsvåg. SIPRI:s årsbok är något av en bibel för alla dem som är seriöst engagerade i den internationella nedrustningsverksamheten, och SIPRI:s övriga publikationer har också spelat en central roll när det gällt att informera i dessa frågor. SIPRI har verksamt bidragit till att bryta det informationsmonopol som stormakterna har på det här området och har därmed gjort ovärderlig nytta. Mot den bakgrunden måste man djupt beklaga att anslaget till SIPRI för det budgetår vi nu är inne i har framtvingat en neddragning i fråga om forskningen och när det gäller publiceringen av färdiga utredningar med ungefär 10 20. Det anslag regeringen nu föreslår för nästa budgetår skulle enligt vad SIPRI:s styrelseordförande Rolf Björnerstedt redovisat inför utrikesutskottet betyda en ytterligare krympning av verksamheten. Man kommer bl.a. att tvingas minska antalet forskare vid institutet. Det skulle vara en högst beklaglig utveckling, och jag har svårt att tänka mig att alla borgerliga ledamöter i den här kammaren med lätt hjärta krymper SIPRI:s verksamhet år efter år. Den som vill göra en insats för att främja det internationella nedrustningsarbetet bör därför rösta på reservation 2. Jag yrkar bifall till den reservationen.